Herr talman! Herr Olsson i Edane har frågat om jag är beredd att medverka till att lagstiftning om hjälm vid färd med motorcykel införs och utan respittid tillämpas så snart som möjligt och senast från sommaren 1975. Herr Strömberg i Botkyrka har frågat när jag avser föreslå den av riksdagen begärda ändringen av vägtrafikkungörelsen angående skyldighet för motorcyklister att bära hjälm. att bära skyddshjälm. Jag hänvisar till trafikutskottets betänkande 1974:22 och riksdagens skrivelse 1974:315. En hjälmplikt för motorcyklister aktualiserar vissa frågor som rör bestämmandet av ersättning åt skadelidande som inte använt hjälm. Denna fråga kommer enligt regeringens beslut att inom kort föreläggas riksdagen. När riksdagen tagit ställning i den skadeståndsrättsliga frågan, kommer jag att för regeringen lägga fram förslag till de ändringar som behövs i vägtrafikkungörelsen. Avsikten är att bestämmelserna skall träda i kraft den 1 maj 1975.

Herr talman! Svaret på min interpellation är ur alla synpunkter helt tillfredsställande. Jag finner därför ingen som helst anledning att ta upp någon diskussion. Den efterlysta hjälmlagen kommer enligt statsrådet att träda i kraft den 1 maj i år. Med detta är jag helt nöjd och jag förmodar att också samtliga remissinstanser är nöjda, varför jag vill tacka statsrådet Norling för ett snabbt och positivt svar.

Herr talman! Herr Olsson i Edane har i sin interpellation inte med ett enda ord berört att riksdagen strax före jul beslutade att begära en lagändring som innebar hjälmtvång. Riksdagen begärde denna lagändring snarast, utan att de pågående utredningarna avvaktades. Herr Olsson har i sin interpellation uteslutande hänvisat till dessa utredningar och icke till riksdagens beslut. Jag vill också påpeka att beslutet i riksdagen, som jag nu erinrar mig, var enhälligt. Ingen var alltså emot detta. Jag vill klart uttala att det är riksdagens beslut som är avgörande och inte vad en lång rad remissinstanser har yttrat. Nu har också statsrådet Norling i sitt svar helt knutit upp denna fråga till riksdagens beslut. Det är ett utmärkt svar. Jag har full förståelse för de rättsliga frågorna. Det är utmärkt att lagen kommer så snabbt, och jag tackar statsrådet Norling för ett snabbt agerande och för detta tydliga och positiva svar.

De i motionen 70 vid 1974 års riksdag påtalade missförhållandena inom städbranschen med avseende på de anställdas löneoch arbetsvillkor m.m. föranledde riksdagen att ansluta sig till motionsyrkandet om en översyn av städbranschen. Arbetskonflikter under senare tid inom denna bransch har eftertryckligt understrukit behovet härav. Det har genom strejkaktionerna i malmfälten vidare visat sig att de statliga bolagen tydligen inte nåtts av — eller beaktat — givna rekommendationer om att städningen skulle bedrivas i egen regi.

Herr talman! Fru Marklund har frågat industriministern om han vill uttala sig om vidtagna åtgärder i anledning av riksdagens uttalande om en översyn av städbranschen samt om de givna rekommendationerna till statliga myndigheter att bedriva städning i egen regi är avsedda att även gälla de statliga bolagen. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Frågan om en allmän översyn av städbranschen i enlighet med riksdagens beslut bereds f. n. inom handelsdepartementet. Jag räknar med att inom kort kunna presentera riktlinjer för detta utredningsarbete. Vid riksdagsbehandlingen år 1972 av frågan om städningsverksamheten inom det statliga området uttalades att städning i egen regi i de flesta fall är att föredra. Vidare uttalades att detta inte utesluter att myndigheter som övervägt entreprenad och finner denna fördelaktig även i fortsättningen har möjlighet att vända sig till entreprenadfirmor. På grundval av riksdagens beslut har regeringen uppdragit åt byggnadsstyrelsen att svara för central samordning och organisation av städningsverksamheten inom det statliga området. De givna riktlinjerna för städning vid de statliga myndigheterna kan inte anses vara tvingande för statliga bolag.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min fråga. Den senaste tidens intresse i massmedia för förhållandena inom städbranschen har inte enbart haft det goda med sig att allmänheten visat starka sympatier för städpersonalens rättmätiga krav, utan det har också riktat uppmärksamheten på entreprenadverksamhetens berättigande över huvud taget. De entreprenadfirmor som finns inom städbranschen tycks undantagslöst ge sina anställda sämre villkor än vad som gäller inom andra företag. Det har antytts att det stora problemet inom städbranschen skulle vara de små, tillfälliga företagsbildningarna, som har betydligt större omsorg om ägarnas vinster än om de anställdas arbetsvillkor och sociala villkor. Men händelserna vid ASAB visar att det hänsynslösa utnyttjandet av arbetskraften inte är begränsat bara till de s.k. småskuttarna. Detta stora städbolag, som ägs av mäktiga finansintressen, försöker också på alla vis att sätta sig på sina anställda. De förhållanden som avslöjats vid detta storbolag gör att man starkt måste sätta i fråga om det inom städbranschen finns någon skillnad mellan dess.k. seriösa företagen och de små rufflarfirmorna. Mot den bakgrunden är det mycket bra att det beslut riksdagen — f. ö. på basis av en vpk-motion —- fattade i november om en översyn av städbranschen nu skall verkställas genom en utredning. I likhet med vad tidningen Arbetet gör i sin ledare i dag, förutsätter jag att denna utredning också skall ta upp frågan om entreprenadverksamhetens berättigande. Den frågan har aktualiserats vid många tillfällen under de senaste åren, inte minst från fackligt håll. Strejken bland städerskorna vid LKAB:s förvaltningar i Kiruna och Malmberget gav förnyad kraft åt ett fackligt krav rest från gruvarbetarhåll om att entreprenadföretag inte skall anlitas. Statsrådets svar att riktlinjerna inte kan anses bindande för statliga bolag är naturligtvis inte vad jag hade hoppats på. Nu återstår för min del förhoppningen om att LKAB och även andra statliga såväl som privata företag skall ha lärt sig så mycket av den senaste tidens händelser och inte minst av städpersonalens stronga uppträdande att de har fått klart för sig att företag av den här typen minst av allt skall anlitas av statliga bolag. Jag vill bara fråga statsrådet om han delar min förhoppning på den punkten.
Herr talman! Fru Marklund noterade att de statliga bolagen av formella och praktiska skäl inte kan legalt bindas genom den här sortens uttalanden på samma sätt som myndigheterna. Det beror på den skilda ställning de har i förvaltningen och i marknaden. Däremot måste det även för ledningen i statliga bolag stå alldeles klart vad regeringen och riksdagsmajoriteten anser om hur detta bör ordnas inom det statliga området. Jag utgår från att alla som är verksamma inom det statliga området har noterat vad som sagts från regeringen och riksdagsmajoriteten på den här punkten. Det tror jag är tillräckligt svar på fru Marklunds sista fråga.
Herr talman! Jag uppfattar handelsministerns svar som ett direkt ja på min fråga, om handelsministern delar min förhoppning att LKAB och andra statliga företag skall ha lärt sig så mycket av den läxa de fått på senare tid att de skall överge entreprenadsystemet, som de tyvärr alltför mycket har hemfallit åt att använda. Det har gett luft under ving arna åt åtskilliga firmor som verkligen på allt sätt unyttjar människors behov av att få arbete och som har som främsta syfte att ge ägarna så stora vinster som möjligt. Jag noterar handelsministerns svar som mycket positivt.

Herr talman! Fru Lundblad har frågat mig om jag mot bakgrund av att man i lagstiftning och i diskussion i fackpress och andra massmedia allt starkare betonat faderns betydelse för barnets utveckling är beredd att medverka till att öka möjligheterna för fäder till utom äktenskap födda barn, som sammanbor med barnet och dess moder, att få vårdnadsrätt på samma sätt som modern. Riksdagen hemställde i höstas hos regeringen om en översyn av gällande bördsregler. Med anledning av denna hemställan har arbetet med en översyn av bördsreglerna påbörjats inom justitiedepartementet. I samband härmed kommer också vårdnadsreglerna att ses över med sikte på att skapa möjligheter för ogifta föräldrar att gemensamt få vårdnaden om sina barn. Resultatet av den pågående översynen kommer att redovisas i en departementspromemoria under våren.

Herr talman! Jag vill gärna ge uttryck för mycket stor tacksamhet över det svar jag fått av statsrådet Lidbom. Det har varit ett länge känt behov att man skulle ge de män, som verkligen tar sitt faderskap på allvar och ägnar sig åt barnets vård och utveckling, en juridisk föräldrarätt och juridiska föräldraskyldigheter.
En barnavårdsnämnd har, trots att den efterlevande ogifta fadern enligt nämndens egna uppgifter är i och för sig lämplig, velat ifrågasätta att en annan släkting till barnen skulle kunna komma i fråga som vårdnadshavare. Detta innebär alltså att man sökt föra resonemanget att det vore bättre för barnen att denna tredje person fick vårdnaden. Emellertid kan enligt lag inte ett sådant resonemang föras, med mindre än att fadern —- som ju har företrädesrätten — kan visas vara olämplig och alternativet med särskilt förordnad förmyndare aktualiseras. Den tredje personen har i sagda fall ej utövat den faktiska vårdnaden av barnen.
Nu synes det äntligen vara på väg att bli verklighet. Det svar jag häromdagen fick från statistiska centralbyrån, när jag ville veta hur stor denna grupp män var, att man fr.o.m. nästa år i folkoch bostadsräkningen skulle göra försök att urskilja denna grupp, är också ett tecken på att det inom allt fler områden anses att dessa fäders rättigheter skall tillvaratas på ett annat sätt än tidigare.
Mot bakgrund av det anförda ber jag att få ställa följande fråga till herr statsrådet Lidbom: Strider det mot gällande lag, att en efterlevande fader till utomäktenskapligt barn, som fram till moderns död sammanlevt med henne och som i och för sig är lämplig som vårdnadshavare, kan få sin företrädesrätt ifrågasatt genom att en tredje person begär att få vårdnaden?
Jag tror att många ungdomar har lust att liksom jag tacka statsrådet för den mycket snabba reaktionen på riksdagens hemställan på denna punkt.

Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om det strider mot gällande lag att en efterlevande fader till utomäktenskapligt barn, som fram till moderns död sammanlevt med henne och som i och för sig är lämplig som vårdnadshavare, kan få sin företrädesrätt ifrågasatt genom att en tredje person begär att få vårdnaden. I fall då fadern eller modern till ett barn ensam har vårdnaden om barnet och vårdnadshavaren dör, kan det bara i rena undantagsfall komma i fråga att någon annan än den efterlevande föräldern får hand om vårdnaden. Detta gäller vare sig barnet är fött inom eller utom äktenskap.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet Lidbom för svaret, som jag tycker är ganska entydigt och klart. Men jag skall ändå tillåta mig några kommentarer och något resonemang. Lagen säger att vårdnaden skall överföras på den efterlevande föräldern. Det enda som då kan bryta företrädet är såvitt jag förstår om barnets bästa kräver att särskilt förordnad förmyndare utses. Detta alternativ kan emellertid bara tillgripas om den efterlevande föräldern är olämplig, som statsrådet klart antytt i svaret. Om den efterlevande föräldern är i och för sig lämplig måste ju alternativet med förmyndare förfalla. Uppenbart är att man då inte kan ingå på någon gradering i lämplighet mellan föräldern och en tredje person. Annars skulle man ju generellt avskaffa företrädet och återgå till gamla bestämmelser, som har blivit så hårt kritiserade. Men nu förekommer det tydligen i praxis en annan tolkning, enligt vad jag har inhämtat. Lagen säger, att myndigheterna är skyldiga att överföra vårdnaden på efterlevande förälder, om den inte med hänsyn till barnets bästa finnes böra anförtros åt förmyndare. Detta tolkas så att vem som helst som är lämpligare än föräldern kan begära och få vårdnaden med brytande av förälderns rättsliga företräde. Man läser alltså inte lagtextens huvudsats, utan endast dess bisats. Följden blir att man i praktiken avskaffar föräldraföreträdet. Detta är en helt godtycklig och oacceptabel tolkning. En sådan gradering skall inte göras. Är föräldern olämplig, skall han avföras ur diskussionen. Är han i och för sig lämplig, skall varje annan person avföras ur diskussionen.

Nr 10 Herr talman! Herr Svensson i Malmö har gjort en alldeles riktig ut Torsdagen den
Herr talman! Herr Svensson i Malmö har frågat mig om från svensk sida övervägs något initiativ i internationella sammanhang med anledning av att vissa amerikanska rymdfarkoster inte förses med självförstörande mekanismer utan tillåts okontrollerat störta ned på jorden. Det problem som herr Svensson tagit upp i sin fråga är sedan länge föremål för behandling i FN. Ämnet är komplicerat från både teknisk och rättslig synpunkt. Den 1 september 1972 trädde en konvention i kraft som syftar till att ersätta skador förorsakade av nedfallande rymdföremål. Tyvärr ger denna konvention inte ett så effektivt skydd som hade varit önskvärt och som vi på svensk sida verkade för under behandlingen av konventionen i FN. Ändå betecknar den ett framsteg. Förberedelser för Sveriges anslutning till konventionen kommer att inledas inom kort. Beträffande den händelse som jag förmodar närmast föranlett herr Svenssons fråga kan sägas att de nedfallande föremålen utgör rester av en amerikansk Saturnusraket. De amerikanska uppskjutningarna — liksom motsvarande ryska uppskjutningar — har hittills företagits i banor som ligger nära jordens ekvatorsplan. Sverige kommer i samband med ett möte i FN:s rymdkommitté senare i år att i samråd med andra intresserade stater inleda konsultationer med i första hand de båda rymdstormakterna i syfte att söka fastställa vilka möjligheter som kan föreligga att förhindra händelser av ifrågavarande slag, exempelvis genom destruktion av farkosterna.
Herr talman! Jag behöver knappast göra några nämnvärda kommentarer. Jag vill bara understryka vikten av att det här problemet, även om det nu är i sin begynnelse, blir föremål för uppmärksamhet och att initiativ tas. Det måste vara lika viktigt att försöka få rimliga lösningar på de här riskoch säkerhetsfrågorna som det exempelvis är att vårda de internationella vattnen och andra miljötillgångar och skydda dem mot förstörelse och olycksrisker. Jag vill bara notera att jag är nöjd med det svar som har lämnats.

Herr talman! Fru Hansson har frågat mig om jag är beredd att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att få stafylokockinfektionerna, ”sjukhussjukan”, erkända som yrkessjukdom för dem som arbetar inom sjukvården. Yrkesskadeförsäkringen ses f.n. över av yrkesskadeförsäkringskommittén. Kommittén väntas lägga fram sina förslag under första halvåret 1975. Enligt vad jag inhämtat har kommittén för avsikt att föreslå att resistenta stafylokockinfektioner, dvs. den s.k. sjukhussjukan, skall tas med bland de sjukdomar som räknas som yrkessjukdomar när de drabbar dem som arbetar inom bl.a. sjukvården.

Herr talman! Jag ber att få tacka socialministern för svaret. Det är mycket positivt och glädjande att någonting tydligen snart kommer att hända på det här området. Kommunalarbetareförbundet har i många år försökt få den s.k. sjukhussjukan klassad som yrkessjukdom. För att det inte skall uppstå några missförstånd när det gäller min fråga skulle jag ändå vilja klarlägga vad jag menar när jag i frågan talar om dem som arbetar inom sjukvården. I det begreppet tar jag naturligtvis in hela vårdområdet. Vi har sjukhussjukan även på våra ålderdomshem. Givetvis tar jag också in annan personal än den som utför direkt vårdarbete. Där ingår också personal som handskas med smittat gods, t.ex. sopor och tvättgods. Det är nödvändigt att den här frågan nu får sin snara lösning, och jag litar på att det kommer att ske under året. Därför ber jag att än en gång få tacka för svaret.

Herr talman! Herr Fridolfsson har frågat mig om jag är beredd att vidta sådana åtgärder att läkare och sjukvårdspersonal som av samvetsskäl önskar slippa medverka vid abort kan räkna med att få sina önskemål tillgodosedda. Socialstyrelsen har i ett cirkulär med råd och anvisningar rörande ope Nr 10 rationsteknik och patientomhändertagande vid tidiga abortingrepp uttalat Torsdagen den att om någon bland personalen, exempelvis på grund av sin etiska eller 23 januari 1975 religiösa ståndpunkt, har svårt att acceptera abortverksamheten veder börande inte bör bindas till detta arbete. Om skyldigheten Vid tillkomsten av den nya abortlagen behandlade socialutskottet sjuk — för sjukvårdspersovårdspersonalens skyldighet att medverka vid abort. Utskottet framhöll nal att medverka den hänsyn man inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt bör — vid abortingrepp ta till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden. Mot denna bakgrund förutsatte utskottet att läkare och annan sjukvårdsper sonal som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp skall slippa delta i verksamheten härmed. Å andra sidan förutsatte ut skottet att sjukvårdspersonal som har betänkligheter i angivet hänseende inte skall vägra medverka då fråga är om abortingrepp som är nödvändiga för att undvika fara för moderns liv eller hälsa. I de anvisningar om tillämpningen av abortlagen som socialstyrelsen nyligen kommit ut med erinrar styrelsen om att man i förarbetena till abortlagen framhållit vikten av att det tas hänsyn till personliga önskemål om att inte delta i abortverksamheten. Socialstyrelsen påpekar att ansvaret för fördelningen av sjukvårdspersonalens arbete enligt sjukvårdskungörelsen i första hand vilar på klinikoch blockchefer. Socialstyrelsen betonar socialutskottets uttalande att man vid denna fördelning inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt så långt det är möjligt bör ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret på min fråga. I fjol beslutade riksdagen att anta en ny abortlag — en lag som i praktiken innebär fri abort intill adertonde havandeskapsveckan. Socialutskottet och riksdagen var naturligtvis medvetna om att lagen skulle få konsekvenser för läkare och annan sjukvårdspersonal, som av etiska eller religiösa skäl icke kan acceptera att utföra abortingrepp. Socialutskottet bemödade sig därför att lösa detta problem och formulerade sig så här: ”att läkare och annan sjukvårdspersonal som av etiska eller religiösa skäl har svårt att acceptera abortingrepp, skall slippa delta i verksamheten härmed”. Därför kom socialutskottet till den slutsatsen att ”någon författningsmässig reglering av frågan inte är påkallad”. Riksdagen anslöt sig till dessa riktlinjer. Den nya abortlagen resulterade alltså i att sjukvårdsstyrelser runt om i landet hade att beakta att all sjukvårdspersonal, som av nyss nämnda skäl icke ville utföra abortingrepp, skulle slippa detta. Man kan då fråga om detta ställningstagande respekteras. Nej, tror jag mig våga påstå — i varje fall icke tillfredsställande. Det finns exempel på att sjukvårdsstyrelser icke respekterar riksdagens uttalade mening. Vid Piteå lasarett har två överläkare — som begärt befrielse från att deltaga i abortingrepp av de skäl som jag här har nämnt — icke garanterats sådan befrielse. 21 Generaldirektör Rexed i socialstyrelsen slog häromdagen i en intervju i en tidning fast, att det icke finns någon ovillkorlig laglig rätt för sjukvårdspersonal att slippa medverka vid abort. Generaldirektör Rexed använder, som socialministern nyss gjorde här i kammaren, uttrycket ”så långt det är möjligt”. Där sätter man punkt. Till den förpliktande formuleringen sträcker man sig icke. Jag skulle vilja ställa ett par frågor till socialministern eftersom jag finner det utomordentligt anmärkningsvärt att socialministern delar socialstyrelsens uppfattning på denna punkt. Eftersom rätten till befrielse är ovillkorlig vill jag för det första fråga: Skall riksdagens uttalade anslutning till socialutskottets mening respekteras och gälla i praktiken? För det andra skulle det vara av stort värde att få socialministerns svar på själva principfrågan: Skall vi fortfarande ha samvetsfrihet i det här landet?
Herr talman! Redan före den nuvarande abortlagens tillkomst var det fastslaget i ett cirkulär från socialstyrelsen att den som hade svårt att acceptera abortverksamhet inte borde få till uppgift att medverka i detta arbete. Den inställningen har senare understrukits i socialutskottets utlåtande över propositionen med förslag till abortlag. Låt mig stryka under att i de anvisningar till den nya abortlagen som nyligen utfärdats har denna uppfattning kommit till ett förnyat uttryck. Det bör därmed stå helt klart att man inom sjukvården har att ta den hänsyn som är möjlig till önskemål från personal som av samvetsskäl vill slippa medverka i abortverksamheten. Herr Fridolfsson bör känna till att man här i kammaren icke kan ta upp enskilda fall. Jag kan inte diskutera med honom vad som har förekommit exempelvis i Piteå. Jag skulle också, herr talman, vilja tillägga att när herr Fridolfsson citerar socialutskottets utlåtande skall han återge den fullständiga texten.
Herr talman! Jag skall gärna citera uttalandet i hela dess vidd. Socialutskottets utlåtande lyder i sin helhet: ”Beträffande fördelningen av arbetsuppgifterna bör beaktas att ett utmärkande drag i dagens arbetsliv är ansträngningarna att ge de anställda en ökad insyn i och ett ökat inflytande på arbetsplatserna och man bör, som departementschefen framhåller, inom sjukvården liksom inom arbetslivet i övrigt ta hänsyn till de anställdas intressen och förutsättningar i olika avseenden.

Jag tycker, att socialministern använder en rätt glidande Nr 10 formulering när han säger att vederbörande bör befrias så långt det är Torsdagen den möjligt. Enligt vad jag kan förstå har utskottet och kammaren definitivt 23 januari 1975 tagit ställning för att sjukvårdspersonal som begär befrielse från att delta. i abortingrepp skall befrias. Det är det jag anser är så utomordentligt — Om skyldigheten för viktigt. Man tog icke någon lagstiftning på denna ytterligt väsentliga — sjukvårdspersonal punkt, eftersom alla tycktes vara överens om att det icke skulle vara — att medverka vid nödvändigt. Men efter vad som har skett och efter socialministerns ut — abortingrepp talande här finner jag det vara helt nödvändigt.
Herr talman! Jag skall fortsätta citatet ur socialutskottets utlåtande där herr Fridolfsson slutade — att han stannade just där är kanske karakteristiskt för det sätt varpå han vill debattera den här frågan. Utskottet säger efter att ha framfört de synpunkter som herr Fridolfsson citerade: ”Å andra sidan förutsätter utskottet att sjukvårdspersonal som har betänkligheter i angivet hänseende inte skall vägra medverka då fråga är om abortingrepp som är nödvändiga för att undvika fara för moderns liv eller hälsa.” Herr talman! Jag har velat till protokollet foga den fullständiga texten i detta avseende.
Herr talman! Det citat som socialministern här gör förändrar inte på något sätt min fråga eller min argumentation. Min fråga berör icke, herr socialminister, fall som gäller ”abortingrepp som är nödvändiga för att undvika fara för moderns liv eller hälsa”. Att läkare skall ställa upp i sådana fall är helt klart. Jag måste också slå fast att jag naturligtvis icke ett ögonblick tror att socialministern vill köra över de läkare och annan sjukvårdspersonal som hyser samvetsbetänkligheter i en abortsituation och begär befrielse. Men det är mycket otillfredsställande, om den nuvarande grumliga situationen som uppstått genom glidande formuleringar och tolkningar skall resultera i att sjukvårdsstyrelser runt om i landet icke tillmötesgår den personal som av religiösa eller etiska skäl begär befrielse. Detta är utomordentligt allvarligt, och det bör givetvis bli en ändring härvidlag.

Herr talman! Herr Fågelsbo och herr Wennerfors har frågat mig angående åtgärder för att anställda som söker sjukvård hos företagshälsovården skall få samma förmåner vid remisser som gäller för patienter hos privatpraktiserande läkare och inom den offentliga sjukvården. I enlighet med riksdagens beslut gäller fr.o.m. den 1 januari i år nya ersättningsregler inom sjukförsäkringen för läkarvård som lämnas av privatpraktiserande läkare. De nya ersättningsreglerna innebär bl.a. att patienten behöver betala endast ett enhetligt belopp på högst 20 kr. eller i vissa fall 25-30 kr. per besök. I likhet med vad som tidigare gällt inom den offentliga sjukvården berättigar denna patientavgift också till de röntgenoch laboratorieundersökningar som kan behövas. En arbetsgivare, som anordnar företagshälsovård för sina anställda, kan efter överenskommelse med allmän försäkringskassa få ersättning i särskild ordning från sjukförsäkringen. Denna försäkringsersättning kan även omfatta arbetsgivarens kostnader för undersökningar som görs efter remiss av företagsläkaren. Sådana besök kan därigenom göras avgiftsfria för de anställda. Hithörande frågor har tagits upp i en framställning från arbetsmarknadens parter som är remitterad till riksförsäkringsverket. Enligt vad jag inhämtat är frågan under behandling i verkets styrelse med sikte på att finna den mest praktiska lösningen beträffande ersättningsreglerna.

Herr talman! Jag skall be att få framföra ett tack till socialministern för att jag har fått min fråga besvarad. Min uppfattning är ju, efter den kontakt jag har haft med företagsläkare, att från den 1 januari 1975 får de patienter, som av företagsläkare blir remitterade till röntgenundersökning eller annan specialbehandling, betala denna behandling själva. Jag blev litet förvånad när statsrådet säger här i svaret: ”En arbetsgivare, som anordnar företagshälsovård för sina anställda, kan efter överenskommelse med allmän försäkringskassa få ersättning i särskild ordning från sjukförsäkringen. Denna försäkringsersättning kan även omfatta arbetsgivarens kostnader för undersökningar som görs efter remiss av företagsläkaren.

Herr talman! Jag ber också att få tacka socialministern för svaret, och jag vill i övrigt instämma i vad herr Fågelsbo har anfört med anledning av svaret; jag skall inte upprepa det. För socialministern skall jag emellertid understryka att om det vore så som det står i det tredje stycket, som herr Fågelsbo citerade, så hade vi inte behövt ställa den här frågan. Eller har det kanske blivit en felformulering, så att vi skall uppfatta detta på ett annat sätt? Bara helt kort en fråga med anledning av svaret: Hur lång tid räknar socialministern att det kommer att ta att få ett besked i den här saken? Är det fråga om ett halvår eller ett år? Det gäller ju ändå ett stort antal människor. Företagshälsovården omfattar nästan 1 miljon anställda, och man kan alltså räkna med att det är nästan 1 miljon människor som är berörda av detta. Det är också rätt många människor som redan har hunnit bli irriterade över den orättvisa som i dagarna begås när det gäller sjukvården.
Herr talman! Jag vill understryka att det inte inträffat några förändringar i ersättningsreglerna för företagshälsovården när det gäller remisser till den offentliga sjukvården. Patienter med remiss från företagshälsovården får nu liksom tidigare betala 12 kr. Vid remiss till privatpraktiserande läkare betalar patienter med remiss från företagshälsovården samma enhetsbelopp som andra patienter. De ändrade förhållandena gäller vid remisser till privat laboratorium eller röntgenmottagning. Som framgår av mitt svar kan emellertid försäkringsersättning utgå även i dessa fall om arbetsgivaren står för remisskostnaderna och inräknar dessa i sina ersättningsberättigade sjukvårdskostnader. Frågan om det finns anledning att införa några kompletterande bestämmelser när det gäller vissa sjukvårdskostnader i anslutning till företagshälsovården prövas f. n. av riksförsäkringsverket. Jag vill avvakta resultatet av denna prövning innan jag uttalar mig om en viss lösning av de här aktuella praktiska ersättningsfrågorna. Självfallet avser vi att så snabbt som möjligt — och jag vill gärna säga till herr Wennerfors att det kommer inte att ta månader — få till stånd en lösning i denna fråga som innebär att patienter inte skall behöva komma i ett sämre läge än tidigare.
Herr talman! Jag vill bara säga till herr socialministern att i de stora tätortsområdena — Storstockholmsområdet, Malmöområdet och Göteborgsområdet — kan man visserligen få de här undersökningarna för de lägre kostnaderna i den allmänna sjukvården, men problemet är bara att det är svårt att komma på plats och få undersökningarna utförda. I realiteten är det alltså så att man måste gå till privatlaboratorierna och betala t.ex. 82 kr. för röntgen. Följden blir att den anställde, exempelvis använda levande ljus i barnstugor på det företag där jag arbetar, tvingas vända sig till en privatpraktiserande läkare för att på det sättet få undersökningen utförd till den lägre kostnaden. Socialministern har emellertid nu uttalat sig så positivt att jag förstår att socialministern är inställd på att så snabbt som möjligt lösa frågan, och det är jag mycket tacksam för.

Herr talman! Fru Normark har frågat mig om jag överväger ett eventuellt förbud mot att använda levande ljus vid verksamheten på barnstugor. I socialstyrelsens anvisningar om brandskyddet vid anstalter tillhörande socialvården föreskrives bl.a. att brinnande ljus, fotogenlampor eller tändstickor inte får användas på vindar, i garderober eller på andra platser, där fara föreligger för antändning. Anvisningarna skall finnas tillgängliga i varje barnstuga. Kontroll skall årligen göras att innehållet i anvisningarna är väl känt för hela personalen.

Herr talman! Jag tackar socialministern för svaret. Att lära känna de fyra elementen är ett viktigt led i barnens uppfostran. Förr i tiden, då öppen eld var nödvändig för att klara den dagliga livsföringen, lärde sig barnen att umgås med elden och vara aktsamma. Att en vuxen människa skulle handskas vårdslöst med eld var uteslutet. Det är förklarligt att barn och en del yngre vuxna numera inte har tillräcklig kännedom om och respekt för eldens egenskaper. Man enbart tjusas av den skönhet och spänning som t.ex. levande ljus ger, och så är olyckan lätt framme. Den eldsvåda som föranledde min fråga framställdes i en tidning som ett för barnen spännande äventyr, vilket slutade lyckligt genom att ingen människa kom till skada. Det var givetvis bra att ingen kom till skada — det är självklart — men det upprörde mig att den uppgivna brandorsaken i alla tidningar som jag läste bara noterades i förbigående. Orsaken till branden uppgavs vara att ett brinnande ljus hade stjälpts omkull på koltavdelningen, alltså den avdelning där man har barn mellan ett och tre år. Föräldrar måste med orubbat förtroende kunna lämna sina barn på daghemmen, och därför är det inträffade så beklagligt. Som jag inledningsvis nämnde är det ett viktigt led i barnens fostran att de får lära sig umgås med eld, och av statsrådets svar framgår att man inte överväger att införa något förbud i det sammanhanget. Det var inte heller min önskan. Jag har endast velat fästa uppmärksamheten på vad som kan ha varit en av orsakerna till den inträffade olyckan. Eftersom ljusbränning under den mörka årstiden är ett vanligt och uppskattat inslag i verksamheten på daghem och i förskolor får ingen möda sparas för att garantera säkerheten. I sista hand bör ett förbud att använda levande ljus tillgripas. Det slags brandolycka som här har inträffat får helt enkelt inte upprepas.

Herr talman! Herr Wijkman har frågat mig om jag anser att personer som är intagna på sjukvårdsinrättningar skall ha rätt att slippa få sina journaluppgifter dataregistrerade, åtminstone till dess att datainspektionen behandlat och närmare reglerat sjukvårdsdatakomplexet. Datorbaserade journaler är ännu inte allmänt förekommande. I den mån de förekommer eller planeras är ett av ändamålen att ge patienterna förbättrad service. Detta gäller bl.a. sådana patientuppgifter som vid olycksfall kan behövas snabbt. Jag anser att patienternas förtroende för sjukvården kräver att de kan räkna med att journaluppgifter inte är åtkomliga för obehöriga. Dataregistren är liksom de manuellt förda journalerna försedda med sekretessystem som avser att förhindra obehörig åtkomst. Vidare ankommer det nu i första hand på datainspektionen att göra de ofta besvärliga avvägningar som integritetsskyddet på detta område kräver. Datalagen trädde i kraft successivt den 1 juli 1973 och den 1 juli 1974. Enligt övergångsbestämmelserna till lagen får personregister, för vilka det behövs tillstånd av datainspektionen, föras utan sådant tillstånd om registret tagits i drift före den 1 juli 1974 och ansökan om tillstånd gjorts före den 1 januari 1975. Enligt vad jag inhämtat från, datainspektionen har tillstånd begärts inom den föreskrivna tiden för de register som är aktuella på sjukvårdsområdet. Datainspektionen kommer att pröva dessa ansökningar under år 1975. Det finns enligt min mening inte anledning att nu frångå de principer som statsmakterna godtagit vid datalagens genomförande och som innebär att de register som fanns när lagen började genomföras skall få föras i avvaktan på datainspektionens prövning. I avvaktan på denna prövning har f.ö. inspektionen möjlighet att i samband med sin tillsynsverksamhet ingripa mot register, om detta skulle visa sig påkallat.

Herr talman! En alltmer omfattande registrering av personuppgifter med hjälp av ADB håller på att växa fram i vårt samhälle. Detta gäller inte minst inom myndighetssektorn. Därför finns det all anledning att fråga sig hur mycket information om var och en som bör få lagras i framtiden. Datatekniken gör det möjligt att snabbt sammanställa information från olika källor och att mer eller mindre klä av den enskilde. Hans integritet är då i fara, om vi inte iakttar restriktivitet när vi konstruerar och bygger upp ADB-registren. Men det är inte bara obehaget att veta att myndigheterna kan kartlägga den enskilde in i detalj — hans bakgrund och personliga situation — som är relevant i sammanhanget. Vi kan inte heller vara säkra på att ADB lagrad information inte kommer på avvägar. Säkerhetssystemen är rent generellt — det vill jag säga — illa utvecklade i Sverige, och detta gör så att säga problemet dubbelt. Just nu sker en omfattande uppbyggnad av ADB-system inom sjukvården på olika håll i landet, bl.a. för att lagra olika typer av journaldata. Därvid använder man sig i dag av olika modeller. I t.ex. Stockholms län har landstinget en central för hela regionen, och där finns uppgifter om regionens invånare, t.ex. diagnoser, som verkligen måste betraktas som känslig information. Vissa diagnoser är spärrade, dvs. man kan inte direkt få fram uppgiften till terminalen. Men en sådan diagnos som alkoholism finns inmatad, och man kan vid terminalen begära och få uppgifter om personer som lider av denna sjukdom. Personalen är grupperad i olika klasser, och det krävs koder, nycklar och annat för att komma åt olika typer av information. Men en diagnos som den jag nyss nämnde kan man alltså få fram utan några större besvär. Koderna är naturligtvis personliga, men det är ingen hemlighet att det är relativt lätt att tyda dem. Vidare kan man aldrig garantera vem eller vilka som befinner sig i de rum där terminalerna är placerade. Det finns alltså en mängd olika avvägningsproblem i detta sammanhang. Sjukvårdens system inom ADB-området har, som statsrådet framhöll — jag tackar för svaret — ännu inte tillståndsprövats i enlighet med datalagen. Några enhetliga regler finns inte för systemen, vare sig när det gäller registrens omfattning, dvs. hur mycket uppgifter som skall ingå, eller hur systemen skall byggas upp. Det är svåra avvägningsfrågor som datainspektionen här står inför: Hur skall systemen se ut? Hur mycket journaluppgifter skall få införas? Skall systemen byggas upp on-line för en hel region eller skall man koncentrera sig på lokala, mindre system för enskilda sjukhus? Till sist utgör också säkerhetsreglerna ett mycket svårt problem. Eftersom läkarna är skyldiga att föra register och i dag för ett parallellt register i de fall där ADB-system förekommer, vore det rimligt att, åtminstone i avvaktan på att datainspektionen företar en närmare reglering, låta de patienter som begär det slippa komma in i ADB-systemen. Det är väldigt många patienter på de olika sjukvårdsenheterna som begärt det — de känner oro för detta innan frågorna har reglerats.
Herr talman! Jag är medveten om att det här ofta gäller uppgifter av känslig natur och det är naturligtvis av mycket stor betydelse att sekretessfrågorna ägnas seriös uppmärksamhet — jag vill, herr talman, understryka det. Därför skall också dessa frågor prövas av datainspektionen. Jag vill slutligen betona att datainspektionen samarbetar med SPRI och med socialstyrelsen. Detta bör vara en garanti för att frågorna om integritetsskyddet inom sjukvårdens datasystem prövas med den allra största omsorg.
Herr talman! Man skall naturligtvis inte skrämma upp folk i onödan för ADB-registrering. Den är givetvis mycket värdefull. Som statsrådet framhöll finns det på sjukvårdsområdet anledning att anta att den här typen av tekniskt hjälpmedel kan vara till stor nytta i vissa fall, t.ex. när det gäller folk som blivit akut sjuka eller svårt skadade och som snabbt behöver hjälp. Men frågan är hur systemen skall byggas upp. Personligen är jag mycket tveksam till system av den typ som t.ex. finns inom vårt landstingsområde: ett stort centralt system med diagnoser för hela regionens invånare. Jag kan väl tänka mig ett stort centralt register, ur vilket man snabbt kan få fram var patienten har vårdats tidigare för att sedan kunna gå direkt på den sjukvårdsinrättningen. Men om man i samma databank skall ha diagnoserna för alla människor i hela regionen inmatade finner jag tveksamt. Av dessa skäl och eftersom säkerhetsfrågorna är så dåligt belysta och regleringen av dem är dålig vore det rimligt att låta patienter som känner oro för detta slippa ingå i systemet. Det är nämligen så, att det nu pågår ett uppbyggnadsskede och att vi sannolikt inom ett halvår eller ett år får en reglering på det här området via datainspektionens försorg. Eftersom det förs dubbla register skulle man kunna acceptera detta. Som det nu är kommer kanske en patient in till läkaren och säger att han vägrar att låta ADB-registrera sina uppgifter. Läkaren har då ingen möjlighet att villfara detta önskemål, utan han får svara patienten: ”OK, men om ni inte accepterar detta får ni gå till ett annat sjukhus.” Så kan man naturligtvis inte hårdra principen, utan det slutar ofta med att patienten tas in på sjukhuset och att uppgifterna om honom registreras i ADB-registret. Herr talman! Jag noterar det ansvar som statsrådet tydligen känner för de här problemen. Jag tycker att man i det här läget — eftersom det hela ännu är så oklart — borde kunna acceptera att patienterna i de fall då de inte vill låta sina uppgifter ingå i ADB-systemet också skulle slippa detta. Det skulle inte medföra vare sig tekniska eller ekonomiska problem, eftersom det bara skulle gälla i ett halvår eller ett år, men det vore ett sätt att tillmötesgå den oro som faktiskt finns hos den allmänna opinionen.

Herr talman! Herr Israelsson har frågat dels vilka kriterier jag anser skall ligga till grund då myndighet skall pröva att de politiska partiernas valbeteckningar klart skiljer sig från varandra och dels hur lång tid som bör ha förflutit för att ett nytt parti skall få rätt att ta över en partibeteckning som ett alltjämt existerande politiskt parti genom namnändring lämnat. Genom en lagändring som antogs år 1974 har skyddet mot förväxling av partibeteckningar förstärkts. Enligt den nya bestämmelsen, som finns i 5 kap. 3§ vallagen, fordras för registrering att partibeteckningen kan antas inte leda till förväxling med beteckning som redan har registrerats eller som, med anledning av tidigare gjord ansökan, kan komma att registreras för visst val. I fråga om motiven till bestämmelsen får jag hänvisa till propositionen 1974:35 s. 71 och till konstitutionsutskottets betänkande 1974:21 s. 18. Beslut i registreringsfrågan meddelas av centrala valmyndigheten och kan överklagas till valprövningsnämnden. Det ankommer alltså inte på mig att i detta sammanhang göra några närmare uttalanden till vägledning för tillämpningen. En partibeteckning är skyddad så länge som den är registrerad. Skyddet upphör alltså när partibeteckningen avförs ur registret. I 5 kap. 6 § vallagen anges i vilka fall registrerad partibeteckning skall avföras. Detta skall ske om partiet begär det, om partiet inte har anmält kandidater i föreskriven ordning vid två på varandra följande ordinarie riksdagseller kommunalval eller om partiet underlåter att anmäla ombud.

Herr talman! Jag tackar justitieministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till min fråga är att vid registreringen till 1973 års val med stöd av då gällande lagstiftning registrerades partibeteckningen Sveriges kommunistiska parti, en partibeteckning som vänsterpartiet kommunisterna använt så sent som 1967. Det är uppenbart att detta kunnat leda till förväxlingar, främst från äldre väljare, som under många år känt partiet under den beteckningen. Det är t.o.m. tänkbart att vi i dag inte haft det omskrivna lottningsläget i riksdagen, om den nämnda beteckningen hade vägrats registrering med hänvisning till risken för förväxling. Man kan i detta sammanhang fråga sig vad moderata samlingspartiet skulle säga, om ett nytt parti registrerades under beteckningen högern, Nr 10 SIE vad centerpartiet skulle säga, om registrering medgavs av annat Torsdagen den parti under beteckningen landsbygdspartiet bondeförbundet. För att rik 23 januari 1975 tigt tillspetsa problemet kan vi göra tankeexperimentet att folkpartiet = bytt namn till liberalerna, såsom några inom det partiet föreslog, och Om förstärkt skydd att ett annat parti medgivits registrering som folkpartiet. Jag behöver = för beteckning på inte framhålla det orimliga i att en sådan registrering skulle medges, = politiskt parti men ändå var det ett liknande beslut som fattades av registreringsmyndigheten vid 1973 års val, då vpk:s gamla namn utlämnades till ett annat parti. Något sådant får enligt vår mening inte upprepas. Jag utgår från att registreringsförfarandet inför nästa allmänna val sker enligt de intentioner som konstitutionsutskottet har givit uttryck åt och att den felaktighet som enligt vår mening begicks vid registreringen 1973 inte upprepas med hänvisning till att ifrågavarande parti då fick en partibeteckning registrerad och på den grunden skall medges samma registrering också enligt den reviderade vallagen. Det skulle enligt mitt sätt att se bryta mot både anda och bokstav i den nya, reviderade vallagen. Nu sade visserligen justitieministern att han inte vill uttala sig om tillämpningen, men jag vill ställa en rent juridisk fråga: Om man vid föregående val enligt då gällande lag fick en partibeteckning registrerad, innebär det då att man automatiskt skall få samma partibeteckning registrerad enligt den reviderade vallagen som skall tillämpas nästa gång?
Herr talman! Herr Israelsson har ju nu mest uppehållit sig vid situationen före den lagändring som vi har talat om. I det sammanhanget vill jag säga att det är ingen hemlighet att de ändringar som sedan gjordes och som bl.a. innebar att förväxlingsrisken sköts i förgrunden tillkom mot bakgrunden av tillämpningen av tidigare gällande regler. Syftet var som sagt att stärka skyddet mot förväxling av partibeteckningar. Jag tror att nu gällande ordning skall ge ett tillfredsställande skydd. Den fråga som herr Israelsson framställde sist i sitt anförande kan jag enklast besvara genom att säga att lagändringen inte har någon retroaktiv verkan. Det betyder alltså att en partibeteckning som är registrerad gäller vid nästa val.
Herr talman! Jag får tacka justitieministern för det klarläggandet. Det måste jag väl tolka på det sättet att det parti som fick vårt gamla namn registrerat vid 1973 års val automatiskt får det registrerat också vid nästa val. Det beklagar jag. Då har det i vårt fall inte blivit någon som helst skärpning i praktiken, utan den svårighet som skapades enligt den föregående lagen kommer att finnas kvar. Jag beklagar en sådan tillämpning.

Herr talman! Herr Nordin har frågat mig om jag är beredd att under våren 1975 föreslå lagerstöd för sågverksindustrin för att upprätthålla sysselsättningen i branschen. Jag är medveten om att sågverken f.n. har avsättningssvårigheter. Lagren av färdigvaror är på många håll större än normalt. Som framgår av årets budgetproposition har regeringen begärt att få fullmakt att införa stöd till lageruppbyggnad. Regeringen är självfallet beredd att utnyttja fullmakten om arbetsmarknadsläget kräver det.

Herr talman! Allra först ett tack till arbetsmarknadsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är tvåfaldig — dels är den direkt ekonomisk, dels är den indirekt psykologisk. Den svenska sågverksindustrin befinner sig i en unik och inom kort allvarlig situation. Knappast någonsin tidigare har man börjat ett nytt år utan att några exportaffärer har kommit i gång. Och inte nog med det — sedan länge kontrakterade leveranser har ännu inte avhämtats av köparna. Det innebär ekonomiska påfrestningar för företagen, som i detta läge skär ner sin produktion. Detta går i sin tur ut över de anställda. Visserligen är de direkt permitterade ännu så länge få, men övergången till fyradagarsvecka och tredagarsvecka betyder ju lägre inkomster för de anställda och lägre skatteintäkter för de berörda kommunerna. Det goda året 1973 gav visserligen reserver som nu dämpar effekten av den dåliga konjunkturen, men snart nog blir situationen akut. Minskad produktion vid sågverken innebär följder också i skogsbruket. Likaså uppstår störningar i massaindustrins försörjning av flis. Den 30-procentiga minskningen av sågverksproduktionen märks nu överallt. Ett lagerstöd skulle innebära ökad trygghet för de anställda och de berörda kommunerna. Men det finns här också en psykologisk faktor. Importörerna i köparländerna söker i det längsta vänta ut säljarna. En klar deklaration från regeringen i det stora sågverkslandet Sverige att man ämnar stötta den svenska sågverksindustrins förmåga att övervintra kommer att uppmärksammas ute i världen. Ett löfte om lagerstöd kan öppna marknaden i tid. Kanske kunde vi då undvika att en hel exportmiljard försvinner under 1975. Den miljarden behöver vi, nationalekonomiskt sett, för vår handelsbalans. Nu noterar jag att statsrådet i svaret säger att han är medveten om problemets vikt. Men hänvisningen till årets budgetproposition bekymrar mig. Den avser ju tiden efter den 1 juli 1975, och om situationen blir ännu värre än nu, måste åtgärderna sättas in snabbt. Annars kan det bildligt talat bli så, att medan gräset gror dör kon. Jag tycker att vi skall vara rädda om den värdefulla ko som svensk sågverksindustri är.
Herr talman! Som framgår av mitt svar till herr Nordin är jag medveten om det här problemet för sågverksindustrin. Det har vi länge varit i regeringen. Redan i december månad aktualiserade arbetsmarknadsstyrelsen frågan hos länsarbetsnämnderna i de län som har denna industri och rekommenderade nämnderna att vidta de åtgärder som det var möjligt att sätta in. En av dessa åtgärder är utbildningsstöd till företagen. Det pågår nu utbildning vid ett par sågverk. Det visar sig vara en mycket bra åtgärd för att klara en sådan här situation — i stället för att permittera de anställda utbildar man dem, så att de blir bättre skickade att sköta sitt jobb. Till denna verksamhet utgår statsbidrag. Vidare har större företag stora miljöinvesteringar att göra, och de har också pengar till sådana åtgärder. När det gäller lagerstödet framgår det alldeles klart av mitt svar att vi är beredda att sätta in ett sådant stöd. Nu begär jag fullmakt av riksdagen, men det innebär ju inte att vi behöver vänta med åtgärderna till den 1 juli då det nya budgetåret börjar. Stödet kan sättas in så snart regeringen fått fullmakten. Jag vill emellertid fästa uppmärksamheten på att lagerstödet inte i alla situationer är den bästa åtgärden. Vissa lager är redan fyllda, och i sådana fall har man inte någon glädje av ett lagerstöd.
Herr talman! Jag sätter värde på det senaste svaret. Jag delar statsrådets uppfattning att vi måste vidta flera åtgärder i förening för att komma till rätta med det här problemet. Lagerstödet är emellertid den åtgärd som skulle få den största och snabbaste effekten. Som jag påpekade i mitt förra inlägg har lagerstödet även en rent psykologisk betydelse. Men statsrådets senaste inlägg vittnar ändå om att han är beredd att sätta in lagerstödet redan under det första halvåret 1975. I så fall har jag uppnått en del av syftet med min fråga, nämligen att den svenska regeringen ger en förklaring som jag tror kommer att uppmärksammas i köparländerna. Deras uppmärksamhet på vad man på högsta nivå här avser att göra för att stötta branschen är som bekant rätt väl utvecklad.

Herr talman! Herr Lothigius har frågat om jag är beredd att vidta några åtgärder för att bilist, vars bilbälte för tillfället är ur funktion, efter dokumenterad serviceanmälan får tillstånd att använda sin bil till dess reparationen kan utföras. Enligt gällande bestämmelser skall bilbälten finnas i framsätet på personbilar som betecknats som 1969 eller senare års modell och på samtliga sittplatser i personbilar som betecknats som 1970 eller senare års modell. I personbil av 1974 eller senare års modell skall bältena i framsätet vara försedda med upprullningsdon och i personbil av 1975 eller senare års modell skall upprullningsdon finnas även för bälten på övriga sittplatser. fr.o.m. den 1 januari 1975 är — med vissa undantag —- den som färdas på sådan sittplats i framsäte som är utrustad med bilbälte skyldig att använda bältet. Denna reform har föregåtts av noggranna förberedelser och en bred information. De svårigheter som uppgetts föreligga i vissa fall att få reparerat eller ersatt skadat bälte har föranlett statens trafiksäkerhetsverk att hålla överläggningar med bl.a. motorbranschen och bilbältestillverkarna. Överenskommelse har därvid träffats om att motorbranschen vid behov skall tillhandahålla bilägare utbytesbälte under reparationstiden. Trafiksäkerhetsverket bedömer inte att ytterligare åtgärder är påkallade.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunikationsministern för svaret på min fråga. Bilbälteslagen växte fram med en viss tveksamhet. Man trodde först att man skulle kunna klara sig med information och frivillighet. Då vi ju dock fattat detta tvingande beslut måste det innebära att de komplikationer som inträffar skall kunna lösas på smidigt och enkelt sätt. Det får inte under en övergångstid vara så att man strängt håller på lagens tillämpning när en särskild situation inträffar. Jag tycker att det är orimligt att behöva ställa in bilen under kanske flera veckor därför att verkstaden inte har möjlighet att reparera eller byta ut ett bilbälte. Den enskilde bilägaren skall väl inte behöva lida för att myndigheter, tillverkare och verkstäder inte är tillräckligt förberedda. Läget är f. n. sådant att Svensk bilprovning räknar med att underkänna ca 7 96 av alla bälten under 1975, sägs det. Det innebär att 120 000 bilägare drabbas av det nuvarande reparationssystemets brister. Nästan 100 96 av de bälten som nu säljs är av den svårreparabla rullbältestypen. Det är mot den bakgrunden man måste se situationen. Det blir ofta så att sådana här bilbälten lappas ihop av ägaren själv eller ägarens hustru. Detta utgör en säkerhetsrisk och får en motsatt effekt mot vad som är både myndigheternas och allmänhetens önskemål. Jag är övertygad om att en massa människor kommer att sitta med dåliga bilbälten som är svåra att kontrollera och som alltså är helt odugliga när en risksituation uppstår. Vad det gäller är att få en mjuk övergång. Man måste kunna få ett intyg från auktoriserade verkstäder att bilbältena är obrukbara och under reparation. Det räcker inte med de åtgärder som angivits i svaret och den inställning som statsrådet gav uttryck för. Jag tycker att det är beklagligt att allmänheten skall få lida mot bakgrund av den situation som föreligger.
Herr talman! Under förberedelserna för bilbälteslagstiftningen redovisade trafiksäkerhetsverket för motorbranschen resultatet av en undersökning som gjorts om i vilken utsträckning bilbälten inte hade godkänts vid kontrollbesiktning och framhöll då för motorbranschen att man måste hålla beredskap inför den ökade efterfrågan på bilbälten som kunde uppstå genom reformen. Motorbranschens riksförbund gick också ut till sina medlemmar med information i ämnet och uppmaning att vidta åtgärder. Vad gäller informationen till allmänheten pekade trafiksäkerhetsverket på angelägenheten av att bilisterna kontrollerade sina bälten före lagens ikraftträdande och framhöll att man kunde vända sig till testanstalt eller verkstad för denna kontroll. När det nu trots detta visar sig svårt i vissa fall att skaffa bilbälten, har ansträngningarna inriktats på att vidta ytterligare åtgärder för att fylla det behov av bälten som föreligger. Det är mot den bakgrunden, herr Lothigius, som trafiksäkerhetsverket hållit överläggningar med olika intressenter i frågan, bl.a. bilbältestillverkarna och motorbranschen. Genom det utbytessystem som man kommit överens om och som jag redovisar i sista stycket i mitt svar finns alltså redan resurser för att tillgodose de mest angelägna behoven av bälten, och systemet kommer relativt snart att vara fullt utbyggt. Jag delar således trafiksäkerhetsverkets bedömning att det, utöver denna överenskommelse mellan motorbranschen, bilbältestillverkarna och trafiksäkerhetsverket, knappast torde vara påkallat med ytterligare åtgärder.
Herr talman! När man upptäcker att särskilda svårigheter uppstår tycker jag det vore ganska naturligt att medge en lämplig övergångstid, en frist, så att folk kan klara av dessa besvärligheter. Besvärligheterna blev mycket större än vad man från början hade tänkt sig, och då är det väl naturligt att man försöker hjälpas åt med en åtgärd så att man kan klara den uppkomna situationen. Tvånget att använda bilbälte är ju fortfarande inte totalt utan beroende av bilens årsmodell. Därför tycker jag inte att den situation som jag beskrivit är tillfredsställande. Människor kan få ställa in sina bilar under en längre tid, även personer som behöver sina bilar i sin dagliga verksamhet. Det finns, herr kommunikationsminister, en gammal smed i min hembygd som en gång när han slog sig då han skulle reparera en maskin åt mig sade: När det jäklas, varför skall det alltid jäklas till min nackdel! Och jag säger till kommunikationsministern: När det jäklas för bilisterna, låt det inte alltid jäklas till bilisternas nackdel!
Herr talman! Den fråga herr Lothigius har ställt är hur en bilist skall bete sig när han lämnar in sin bil för reparation av bilbältet och har behov av bilen. Nu har överenskommelse träffats om att bilisten i detta fall skall få ett utbytesbälte. Därför har jag inte riktigt klart för mig vad det är därutöver som herr Lothigius egentligen söker. Man kan inte gärna ha något behov utöver detta. Om man får ett utbytesbälte genom denna överenskommelse kvarstår frågan: Är det någonting utöver ett bälte som herr Lothigius vill ha?
Herr talman! Det är det visst inte. Det är bara det att detta fungerar inte, dvs. det finns under en övergångstid icke sådana rullbälten tillgängliga. Det finns inte tillräckligt många mot bakgrund av att så många bilister åker omkring med dåliga bälten som nu behöver repareras. Min fråga gäller att få en längre övergångstid till dess man har fått normala förhållanden.

Herr talman! Då herr Sellgren på grund av sjukdom är förhindrad att närvara har han bett mig att ta emot svaret. Jag ber då först att få tacka för det svar som kommunikationsministern här har lämnat. Inrikesflyget får allt större betydelse. Ju mer vi lokaliserar ut företag och statliga verk, desto angelägnare blir det att vi har ett väl fungerande inrikesflyg. Inte minst Norrlandslänen är beroende av goda flygkommunikationer. Om inte den centralt placerade flygplatsen — i vårt fall Bromma - tillåts fungera på ett tillfredsställande sätt innebär det ett svårt slag mot landets kommunikationer. Landsorten får då sina kontakter med landets administrativa centrum och den stora marknaden i Storstockholmsområdet kraftigt försämrade. Läget är f. n. mycket ovisst. Linjeflyg har tillstånd att fram till slutet av år 1975 använda tre flygplan av typ Fokker F-28 på Bromma. För planeringen av utbyggnaden av tillräcklig service erfordras besked så snart som möjligt, om förutsättningar skall skapas för en fortsatt framgångsrik verksamhet. Att läget är kritiskt fick vi en påminnelse om i november, då plan måste stå kvar på marken av brist på reservdelar och vissa turer därför måste inställas. Det är angeläget att Linjeflyg får möjligheter att fortsätta och utöka trafiken med en moderniserad flygplansflotta. Men vad frågan nu i första hand gällde var när beslut kan motses. Statsrådet hänvisar till luftfartsverket, som är den myndighet som har att besluta i ärendet. Jag förutsätter dock att kommunikationsministern och verket har goda kommunikationer med varandra och att statsrådet med intresse följer denna viktiga fråga, i synnerhet som möjligheten att regeringen även denna gång så småningom får tillfälle att pröva frågan inte kan uteslutas. Jag uttalar en förhoppning om att besked skall kunna föreligga snart nog och att det skall bli möjligt att utöka den flygplansflotta på tre Fokkerplan som nu finns.
Herr talman! För att inget missförstånd skall uppstå vill jag bara framhålla vad som också är sagt i mitt svar, att luftfartsverket kan inte agera, och än mindre regeringen, förrän det finns en framställning från Linjeflyg om fortsatta Fokkerförsök. Det finns alltså ingen sådan framställning ännu. Vi måste väl, herr Westberg i Ljusdal, avvakta en framställning från Linjeflyg.
Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat mig om jag anser det rimligt att en kommun förhindrar hyresgäster i en fastighet, när denna säljs, att bilda bostadsrättsförening för att överta och sanera fastigheten. köpsrätt vid försäljning omfattande bl.a. sådan fast egendom som behöver rustas upp. Det innebär självfallet att en kommun har möjlighet att fatta beslut som ger det resultat herr Burenstam Linder har angett.
Anser statsrådet mot bakgrund av aktuella fall att det kan vara rimligt att en kommun förhindrar hyresgäster i en fastighet, när denna säljs, att bilda bostadsrättsförening för att överta och sanera fastigheten? Fritidsbåtutredningens betänkande är för båtlivets organisationer det viktigaste som har hänt på flera år. Det är därför naturligt att de vill ha ett omfattande medlemssamråd innan de avger sina remissvar.
Frågan om detta är rimligt eller inte kan inte besvaras generellt. Det ankommer på kommunerna att göra dessa bedömningar i de enskilda fallen. Jag vill i detta sammanhang erinra om att boendeutredningen enligt sina direktiv har att pröva bl.a. lämpligheten av och förutsättningarna för att i vissa fall åstadkomma ett ökat inflytande för hyresgästerna i samband med sanering genom övergång till kooperativ ägandeform.
Är jordbruksministern beredd att medverka till detta genom att förlänga remisstiden till förslagsvis den 1 juli 1975?
Boendeutredningen avser att redovisa sitt slutbetänkande under år 1975.
Herr talman! I den proposition som regeringen lade fram i höstas påpekade statsrådet att det var bra för bostadsmarknaden om man kunde ha mer av egnahem och bostadsrätter. Det är ett påpekande som jag gärna vill instämma i, men det är också mot den bakgrunden som det är häpnadsväckande att bostadsministern inte har velat vidta kraftfullare åtgärder för att åstadkomma just denna ökning av medbestämmandet. Det räcker inte att man säger att hyresgäster skall få bättre möjlighet att förhandla; det räcker inte att överlåta till hyresgästorganisationen att behandla frågorna som ”typfall” i sina förhandlingar, vilket bostadsministern talar om i propositionen. Den utveckling som vi sett några exempel på i Stockholms kommun under senare tid visar klart att det behövs kraftfullare åtgärder för att hjälpa sammanslutningar av enskilda människor, som själva vill ta ett ansvar för att öka sitt medbestämmande och sitt inflytande. Vi har i våra bostadspolitiska motioner lagt fram förslag till lösningar i linje med dessa önskemål, och den pågående utvecklingen visar att de förslagen borde vinna riksdagens gillande. Samtidigt som jag tackar för svaret, herr bostadsminister, beklagar jag att inte bostadsministern vill ge ett mer konkret och positivt besked till dessa människor, som vill ta eget ansvar i dessa viktiga frågor.
Herr talman! Jag skall kanske för ordningens skull påpeka att mitt svar utgår från den nu gällande lagstiftningen. Den har blivit i ett avseende skärpt fr.o.m. årsskiftet. Beträffande de äldre ärenden som fortfarande kan föreligga till behandling vill jag inte ge ett lika kategoriskt svar. Därvidlag kan det uppstå vissa tolkningssvårigheter. Eftersom jag själv är medlem i såväl bostadskooperationen som konsumentkooperationen är jag emellertid givetvis glad för herr Burenstam Linders intresse för denna form av ekonomisk verksamhet. Det kan jag bara hälsa med tillfredsställelse. Men när vi skall ge oss in på en sådan här ny väg att försöka förverkliga bostadsrätten är det rimligt att vi klargör för oss vilka konsekvenser det kan få i de enskilda fallen. Man måste tänka även på minoriteten i ett hus. Man måste beakta kommunens eventuella behov av och önskvärdheten av att åstadkomma en större sanering i ett område. Detta är bakgrunden till att Stockholms kommun, såvitt jag vet, har satt i gång en utredning och att — som jag sade i mitt svar — även en statlig utredning är på gång. Innan jag gör längre gående uttalanden är det alltså rimligt att avvakta dessa två utredningar och eventuella ytterligare kommunutredningar.
Herr talman! Bostadsministern har haft olika tillfällen att, om han så hade önskat, ange en klarare viljeinriktning än den som kommit till uttryck hittills. När det gäller den utredning som Stockholms kommun tillsatt tror jag inte att jag har fel om jag säger att socialdemokraterna har varit synnerligen negativa till att detta spörsmål skulle tas upp. Det har varit ett motstånd, precis som det har varit ett motstånd just från socialdemokratisk sida mot att — i de fall som varit aktuella i Stockholm — enskilda människor skulle få bilda en bostadsrättsförening för att på det sättet få ökat medinflytande över sin egen boendesituation.
Herr talman! Jag råkar ha ett papper som innehåller socialdemokraternas uttalande i Stockholm. Där anförs att det finns anledning att från kommunens sida närmare analysera och belysa frågorna kring bildandet av bostadsrättsföreningar och att fastighetsnämnden uppdrar åt fastighetskontoret att verkställa en sådan utredning. Det är alltså ett klart tillstyrkande av utredningen.
Herr talman! Vi har väl inte möjlighet att fördjupa oss så mycket i vad som hänt och inte hänt i Stockholm. Även jag har läst de handlingar som finns, och jag tror inte att bostadsministern har möjlighet att göra gällande någonting annat än att det från socialdemokratisk sida funnits en förvånansvärd negativism när det gällt att hjälpa människorna i de berörda fallen att verkligen få det ökade medbestämmande som är aktuellt i boendefrågor.

Herr talman! Herr Werner i Malmö har frågat mig om jag vill redogöra Den 30 december 1974 uppdrog regeringen åt SIDA att upphandla svenskt vete för 100 milj.kr. Så snart leveransmöjligheterna kan överblickas kommer regeringen att besluta om fördelningen av de 90 000-100 000 ton vete inkl. frakt som de anvisade medlen beräknas räcka till. I sammanhanget kan jag meddela att det vete för 80 milj.kr. som SIDA redan tidigare fått i uppdrag att upphandla med katastrofmedel har fördelats på följande sätt: Bangladesh 24 000 ton, Indien 20 000 ton, Tanzania 15 000 ton samt Somalia 5 000 ton. Jag kan tillägga att en överenskommelse har i dagarna träffats mellan den indiska regeringen och Svensk Spannmålshandel om leverans av 100 000 ton svenskt vete. Den indiska regeringen har förklarat sig vilja finansiera denna upphandling till hälften med tidigare anvisade svenska biståndsmedel och till hälften med egna medel.

Herr talman! Jag ber att få tacka fru statsrådet Sigurdsen för svaret på min enkla fråga, vilket ju ger klart vid handen att statens kvarnar maler långsamt. Det anges att regeringen fattade sitt beslut den 30 december. Vi tog samma beslut i kammaren den 12 december. Sedan reste vi hem och åt skinka och julgröt, och regeringen tog sig inte samman förrän efter helgen. Vi visste att tusentals människor svalt i hungerdistrikten i Västbengalen och i Bangladesh under de mellanliggande dagarna. Det gällde en katastrofinsats, fru Sigurdsen. Varför vänta så länge? Vi var inte heller bundna vid vetet. Det sades i utskottsbetänkandet tydligt att det gällde leveranser av vete eller andra insatser som mottagarlandet kan prioritera. Har man undersökt hurvida Bangladesh eller Västbengalen t.ex. kunnat vara till freds med brödsäd från Thailand, där man under tiden hade kunnat köpa sådan? Vidare har jag genom riksdagens upplysningstjänst fått reda på att SIDA så sent som den 10 januari ännu inte hade fått bekräftelse på regeringens beslut och därför inte har kunnat vidta åtgärder för att göra några uppköp. Jag tycker att det är beklämmande att man inte kan skilja mellan en sådan katastrofinsats och insatser på lång sikt. Jag förstår t.ex. med tanke på fru Sigurdsens anförande i Helsingborg att fru Sigurdsen är inställd på de senare insatserna. Där sade hon smått nedlåtande att insatser av den förra typen ju bara hjälper för stunden och gjorde en jämförelse med vårt land — när arbetarna förr i tiden svalt var de bara tillfälligt hjälpta av nödutspisningar. Nåväl, men var då nödutspisningarna så meningslösa? Om man inte har reformer att vänta, skall man då också behöva sakna ransoner? Det är precis samma sak med katastrofbiståndet i dag. Vi begriper alla att det inte på något sätt kan ersätta de långsiktiga insatserna. Men man kan inte utveckla och utbilda en folkgrupp utan att först se till Nr 10
Skr Herr talman! Riksdagsdebatten hölls den 12 december. Teoretiskt hade Om bistånd med det funnits en möjlighet att fatta beslutet den 18 december. Det låg svenskt veteöveralltså en konselj emellan. Men vi hann inte med det och fattade alltså — skott åt hungrande beslut i konselj den 30 december. folk Det pågår förhandlingar mellan SIDA och Svensk Spannmålshandel och jag fick, herr Werner i Malmö, ett mycket starkt intryck av riksdagsdebatten och av den opinionsyttring som kom till känna på många olika sätt att det i första hand var det svenska veteöverskottet som skulle komma i fråga när regeringen skulle verkställa riksdagens beslut. I samband med det vill jag bara säga att av de ca 100 000 ton som det kan bli fråga om finns det enligt Svensk Spannmålshandel för dagen ungefär 50 000 ton som kan levereras sedan vi ordnat med frakt osv. Övriga 50 000 ton kommer att kunna bli tillgängliga senare under våren.
Herr talman! Jag vill än en gång betona att visst gällde det vete i första hand, men beslutet innefattade också andra insatser som mottagarlandet kan prioritera. Om man inventerar och upptäcker att man inte förrän fram i april kan bistå ett land där tusentals människor svälter ihjäl varje dag, då måste man väl göra de andra insatserna. Jag anser inte att man kan stå till svars med att underlåta detta. För varje dag man uppskjuter en hjälp, som man kan ge, bidrar man till mångas död.
Herr talman! Jag kanske är litet förvånad över herr Werners i Malmö mycket sena upptäckt av att det inte var förrän i vår som leveranserna av vetet kunde komma till stånd. Både vi och Svensk Spannmålshandel försökte under den s.k. vetekampanjen informera om att det inte fanns något vete omedelbart tillgängligt, utan att det skulle finnas senare under våren. Det verkar som om herr Werner hade upptäckt det först i och med att han fick mitt svar på sin fråga.
Herr talman! Detta har jag icke upptäckt i dag, utan det anförde jag redan under riksdagsdebatten i höstas. Och det är just därför jag menar att har vi nu detta veteöverskott, så har vi också råd att bistå på annat sätt. Jag skall inte ta upp någon vetedebatt igen, men fru Sigurdsen vet lika väl som jag att det hela är en prisfråga. Hade man gett lantbrukarna aprilpriset, hade man också fått fram vetet nu.

Herr talman! Fröken Hörlén har frågat mig om jag delar uppfattningen att SIA-utredningens förslag måste antas i sin helhet eller också helt förkastas. Jag delar inte uppfattningen att utredningens förslag vid remissbehandlingen skall antas eller förkastas i sin helhet. Jag kan inte heller finna att denna uppfattning framförs i SIA-utredningens betänkande.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 Tillsammans bildar dessa förslag en helhet och kan enligt utredningen inte genomföras isolerade om det avsedda syftet skall uppnås. Detta synsätt kan enligt min mening inte tolkas så, att förslaget som sådant vid remissbehandlingen skall antas eller förkastas i sin helhet. Det tillkommer självfallet remissinstanserna att bedöma förslaget i alla dess delar, såväl i fråga om enskilda förslag som i dess helhet, samt hur genomförandet bör ske. Jag utgår ifrån att remissbehandlingen sker på sådant sätt.

Herr talman! Fru Dahl har frågat mig om Sverige kommer att aktivt verka och rösta för att PRR bereds rätt att delta i den internationella konferensen om krigets lagar i Genéve i februari 1975. Den schweiziska regeringen, som arrangerar konferensen, har följt principen att inbjuda de stater som anslutit sig till 1949 års Geneévekonventioner och de stater som är medlemmar i FN. Med denna formel inbjöds regimen i Saigon såsom representant för staten Sydvietnam och PRR lämnades utanför. Frågan om de två sydvietnamesiska administrationernas deltagande avgöres dock i sista hand av konferensen själv. Den svenska regeringen anser det oriktigt att Saigonregimen tillåts företräda Sydvietnam och kommer att hävda den ståndpunkten vid den förestående konferensen i Genéve. När det gäller den principiella frågan om vilka som med rösträtt skall få delta i mellanstatliga konferenser följer vi den regeln att svenskt stöd åt en regerings deltagande innebär ett folkrättsligt erkännande av att denna regering representerar ifrågavarande stat och kan åta sig förpliktelser å denna stats vägnar. Vad avser Sydvietnam anser vi att, såsom också framgår av Parisavtalet, ingendera parten har en sådan ställning. Vi är starkt medvetna om vikten av att det sydvietnamesiska folket, som av egen erfarenhet känner det moderna krigets brutala metoder, i någon form får göra sin röst hörd vid en konferens om krigets lagar. Vi kommer därför att hävda att de två parterna i Sydvietnam borde få delta med ställning som observatörer med rätt att yttra sig och framlägga förslag.

Herr talman! Jag skall enligt praxis börja med att framhäva det som är positivt i utrikesministerns svar. Till det räknar jag att man klart säger ut att Sverige motsätter sig att Saigonregimen ensam får representera Sydvietnam, även om det inte alls framgår i vilka former Sverige kommer att motsätta sig detta. Det är på inget sätt effektivt att bara hävda den ståndpunkten. Saigonregimen kan inte förhindras att även denna gång — det är jag nästan säker på — få representera Sydvietnam ensam, om inte mera effektiva åtgärder sätts in än en röstförklaring. Jag tycker också att det är positivt att man erkänner att det är av mycket stort intresse, inte bara för det vietnamesiska folket självt utan även för dem som är intresserade av att denna konferens skall bli framgångsrik, att de som mer än några andra har erfarenhet på detta område också får rätt att delta på något sätt. Detta är alltså positivt. Men jag är på intet sätt nöjd med utrikesministerns svar. Det beror inte bara på att det i svaret finns en hel rad folkrättsliga egendomligheter, som jag är rädd för att jag inte får tid att gå in på under den här korta frågestunden, utan framför allt på att jag inte tror att den här svenska handlingslinjen kommer att kunna ändra något i sakfrågan. Om man vill att de två parter som definieras i Parisavtalet skall bli lika behandlade, så finns det i den situation som nu föreligger inget annat sätt att gå till väga än att rösta för att PRR också får rätt att delta. Saigon har ju redan den rätten, och vi måste - om det skall bli fråga om lika behandling — rösta för att även PRR får den rätten. Någon annan utväg står inte i dagens läge till buds. Jag vill peka på det förhållandet att PRR, såsom provisorisk revolutionär regering, är godtagen som en av de parter som deltar i 1949 års Genévekonvention och alltså har folkrättslig rätt att delta. PRR har dessutom förklarat att om någon stat röstar för dess rätt att delta kommer det icke att räknas som ett erkännande i traditionell mening. Det är också enligt folkrättslig praxis möjligt att båda dessa administrationer får åta sig förpliktelser, var och en för de territorier som de behärskar i enlighet med vad som står i Parisavtalet. Till slut vill jag säga att jag är övertygad om att opinionen i Sverige i dag inte kan godta en annan handlingslinje från den svenska regeringens sida än att vi nu klart verkar för att PRR får rätt att delta som fullvärdig medlem i den här konferensen.
Herr talman! Jag kan inte här säga under vilka former som vi kommer att verka för att Saigon ensamt inte skall få företräda Sydvietnam. Det är för tidigt att säga det, eftersom vi inte i dag helt känner till procedurordningen. Men jag vill upprepa vad jag sade i svaret att vi med kraft kommer att hävda denna ståndpunkt, som är logisk med tanke på den ställning vi intar. Fru Birgitta Dahl säger att det finns folkrättsliga egendomligheter i svaret — det får vi väl tala om privat. Jag anser inte det, utan vi håller oss här till folkrättsliga realiteter. Däri ligger bl.a. att om PRR har, vilket i och för sig är bra, insänt ett anslutningsinstrument för Genévekonventionerna förändrar det inte på något sätt det faktum att konferensen är mellanstatlig och att det är stater som skall vara representerade. Det finns en form som jag knyter an till, nämligen att man kan vara observatör. I den här situationen har Sverige med de principer för erkännande av stater som vi följt i alla tider ingenting annat att göra än att försöka hävda att den jämställdhet som vi kämpar för kan uppnås genom observatörskap.
Herr talman! Det är inte bara så att PRR själv har insänt de instrument som innebär att PRR för sin del vill ansluta sig till 1949 års Genévekonvention, utan PRR har också av Schweiz, som förvaltar dessa dokument, godtagits som ansluten part. Det är någonting helt annat. Jag förstår inte hur man då kan motivera att PRR inte skulle få delta i denna konferens. Med den erfarenhet som Sverige nu har av hur denna fråga har drivits vid andra konferenser tycker jag, att det borde stå klart för den svenska regeringen hur man skall handla om man verkligen syftar till att uppnå likställdhet mellan de här parterna. Om man inte handlar i detta syfte medverkar man i den amerikanska kampanj som syftar till att lansera Saigon som den enda lagliga regeringen. Svenska regeringen borde veta att vad som nu föreslagits inte är en effektiv metod. Vi kunde väl få något besked om hur Sverige, på grundval av erfarenheter från tidigare konferenser, tänker handla och om regeringen tror att detta är en effektiv metod för att få bort Saigon och för att få till stånd en likaberättigad ställning. Jag för min del tycker att det borde vara en mycket bättre väg — i dagens läge den enda effektiva dessutom — att rösta för PRR. Någon annan väg är inte grundad på realistiska överväganden om situationen.
Herr talman! Fru Birgitta Dahl anser tydligen att Sverige skulle kunna acceptera att både PRR och Saigonregimen deltog, dvs. att två regeringar representerade samma stat. Det strider helt mot våra principer. Det som dessutom rent folkrättsligt är avgörande vid en mellanstatlig konferens, så långt vi kan tolka Genévekonventionerna, är att det är en regim, en regering som representerar staten i fråga. Vi säger att det finns i dag icke någon regering i staten Sydvietnam, som vi kan anse representera hela folket. Det är därför som vi intar, och enligt våra principer som är godkända av riksdagen, måste inta, denna hållning.
Herr talman! På den grunden bör man motsätta sig att Saigon repre senterar Sydvietnam. Men PRR gör ju inte anspråk på annat än vad Parisavtalet stadgar, nämligen att få representera den del av Sydvietnam där PRR är den enligt Parisavtalet erkända administrationen. Sådana fall då två administrationer för var sitt territorium av ett land erkänts har förekommit tidigare i folkrätten och har i det senaste numret av Le Monde Diplomatique beskrivits av den belgiske professorn i juridik Salmon. Han hänvisar där bl.a. till hur de allierade under andra världskriget erkände såväl Vichyregeringen som de Gaulles frihetskommitté och hur England under spanska inbördeskriget också erkände två regeringar för Spanien. Såvitt jag förstår är detta ett mycket intressant uppslag, som den svenska regeringen med tacksamhet borde använda för att i sådana här sammanhang kunna föra en politik som stöder en utveckling i Sydvietnam i enlighet med Parisavtalet och som dessutom gör det möjligt att låta PRR vara representerad vid just den här konferensen, som är tillkommen för att få till stånd förbud mot den sortens krigföring som de har så bittra erfarenheter av.
Herr talman! Bara två upplysningar. För det första: Madame Bihn har för ett par dagar sedan skrivit ett brev till den schweiziska regeringen där hon ordagrant säger: Båda administrationerna i Sydvietnam, dvs. PRR och Saigonregimen, måste behandlas utan någon som helst diskriminering: antingen måste båda delta i konferensen eller också ingen. Sverige anser att det är det sista som är det riktiga här. Då blir det ju ingen diskriminering. För det andra har vi mycket noga studerat den artikel som fru Dahl nämnde. Jag vill bara säga att Sverige, som ju har sina egna principer när det gäller att erkänna stater, har aldrig erkänt vare sig två spanska regeringar eller två franska regeringar. Andra stater kan ha gjort det — men vi talar här om de principer som gäller för Sverige.
Herr talman! Detta Madame Bihns meddelande känner jag också till. Då är det bara att se till att man på ett effektivt sätt kan tillämpa det. Jag upprepar: Jag tror inte att den nu valda handlingslinjen är realistisk. Jag vill då från utrikesministern ha exempel på åtgärder som skulle kunna leda till att Saigon uteslöts eller att utrikesministern åtminstone kunde ge oss någon garanti för att Sverige kommer att aktivt verka för något sådant. Annars är ju hela den här diskussionen från utrikesministerns sida fullständigt meningslös.
Herr talman! Jag har klart sagt i mitt svar att vi kommer att verka för detta. Hur vi skall verka i detalj är en procedur som vi försöker att i förväg studera. Hur det kommer att gå till kan jag i detalj inte säga, men vi kommer att samordna vårt handlande med andra staters, som har samma uppfattning och som hävdar att både PRR och Saigonregimen skall vara jämställda. Vi kommer att hävda vår inställning i deklarationer och om möjligt också på annat sätt.

Herr talman! Herr Lindahl i Hamburgsund har frågat om jag är beredd att förlänga remisstiden på fritidsbåtutredningens betänkande till den 1 juli 1975 för att ge båtorganisationerna tillfälle till ett omfattande medlemssamråd innan de avger sina remissvar. Den remisstid som angivits för fritidsbåtutredningens betänkande bestämdes efter bl.a. kontakter med företrädare för båtorganisationerna i syfte att möjliggöra just ett sådant medlemssamråd som herr Lindahl avser. Enligt vad som senare framkommit synes man inom vissa organisationer ha fått svårigheter att klara remissarbetet inom den angivna tiden. Jag har därför lämnat berörda organisationer anstånd till den 31 maj 1975 med att avge yttrande över betänkandet.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. För ideella organisationer, som måste klara sig helt på ideellt arbete och inte har någon anställd, tar det litet tid och är litet jobbigt att få fram remissvar. Jag tycker därför att svaret är positivt. Jag hade visserligen frågat om en förlängning till den 1 juli, men en förlängning till den 31 maj lär inte innebära någon avgörande skillnad. Jag tackar alltså för svaret.
Herr talman! Herr Komstedt har frågat industriministern om han anser det vara riktigt att staten investerar i en bransch som redan har avsättningssvårigheter. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Det konkreta ärende som herr Komstedt inledningsvis berör är eta bleringen av ett fjäderfäslakteri i Mörbylånga och det statliga stödet — bl.a. som lokaliseringsstöd — i anslutning därtill.
Herr talman!
När man har att pröva frågan om lokaliseringsstöd i samband med nyetablering av ett företag läggs särskild vikt vid marknadsförutsättningarna. Regelmässigt inhämtas då yttranden från myndigheter och andra som har kännedom om branschen. Om man då beaktade marknadsförutsättningarna enbart på kort sikt skulle bedömningen bli alltför snäv. Ett nyetablerat företag avser ju att driva verksamheten över en längre tidsperiod. Därför måste marknadsförutsättningarna på längre sikt tillmätas större betydelse än de förhållanden som kan råda för stunden och som kan ha påverkats av omständigheter av mera tillfällig natur. På grundval av tillgänglig information angående fjäderfäbranschen och dess utveckling bedömdes utsikterna på längre sikt som förhållandevis goda. Med hänsyn dessutom till de starka regionalpolitiska skälen får lokaliseringsstödet i detta fall anses motiverat.

Den etablering som jag tar upp i min fråga är märklig, och jag tycker att den förtjänar att studeras, eftersom det här gäller våra gemensamma pengar. Storleken av de belopp som från olika håll satsats i AB Guldfågeln i Mörbylånga går inte helt att kontrollera, eftersom Investeringsbanken inte lämnar några upplysningar om sina åtaganden. Men uppgifter cirkulerar om att satsningen från Investeringsbankens sida ligger mellan 2 och 4 milj.kr. Helt klart är emellertid att AMS, efter fastställande från regeringens sida, i bidrag lämnar 1 milj.kr. och i lokaliseringslån 4 milj.kr. Helt klart är också att de som tänker driva företaget tillsammans satsar I milj.kr. Olika statliga organ har således bidragit med uppemot 90 96 av det totala investeringsbeloppet. Regeringen medverkar alltså till denna satsning i en bransch som redan vid beslutets fattande visade en nedåtgående trend. Bekräftelser på detta finns redan. Ivo Foods broilerslakteri i Gärsnäs i sydöstra Skåne varslade i mitten av januari månad om friställande av 125 av företagets totalt 230 anställda. Den friställningen blir aktuell vid semestern i år. Varslet om friställning beror på att broilerkonsumtionen i landet har sjunkit mycket kraftigt. Genom olika statliga organs satsningar börjar man samtidigt bygga ett nytt broilerslakteri i Mörbylånga. Jag måste fråga statsrådet, om regeringen tror att broilerkonsumtionen kommer att öka betydligt igen bara därför att man slaktar kycklingarna i Mörbylånga i stället för i Gärsnäs. Om statsrådet och regeringen har någon lösning — och det antyds i svaret att man ser optimistiskt på detta —- tycker jag att det är värdefullt att i debatten redan nu få veta detta. — Nr 13 Detta gäller inte minst de 125 människorna vid Ivo Food som är in Fredagen den tresserade av att få behålla sina jobb. 31 januari 1975 Och till sist: Gäller inte de regionalpolitiska skäl som statsrådet åbe= == ropade i sitt svar beträffande Mörbylånga också för en av friställningar Om statlig investe redan hårt drabbad bygd som Sydöstskåne? ring i bransch med avsättningssvårig Herr arbetsmarknadsministern BENGTSSON: heter Herr talman! Jag är övertygad om att herr Komstedt drar litet förhastade slutsatser om orsaken till förhållandena vid de företag han här nämner. Han gör gällande att svårigheterna vid Ivo Food skulle höra samman med nyetableringen på Öland. Ännu har ju inte en enda fjäder från någon broiler därifrån belastat marknaden. Företaget är alltså inte färdigt. Det kan således vara andra omständigheter som gör att det nu nämnda företaget har svårigheter. Ivo Food i Gärsnäs är inte det enda företaget i branschen, och andra företag i denna har inte samma svårigheter. När det vidare gäller de lokaliseringsbidrag vi lämnat i samband med etableringen på Öland vill jag framhålla, att man formellt kunde ha krävt mycket mera, eftersom Öland ju tillhör stödområdet. Men vår bedömning av branschen är följande. Ökningen av broilerkonsumtionen i Sverige har fortgått i en takt av ungefär 10 96 per år, och den andel som det nya slakteriet på Öland skulle stå för motsvarade ungefär denna ökning. Att det just för dagen inte äger rum någon konsumtionsökning förklarar man på andra broilerslakterier med konkurrensen, prisstoppet på kött och fläsk och andra sådana omständigheter som inte för evigt kommer att belasta denna bransch. Konsumtionsökningen har tidigare varit kraftig, men vi ligger långt efter andra länders konsumtion. Vi äter ungefär fyra kilo broiler per person och år, och det är en mycket låg siffra jämfört med vad som förekommer i andra länder. Därför tror vi på en konsumtionsökning och på att denna bransch har en framtid.
Herr talman! Nej, herr statsråd, jag drar inga förhastade slutsatser om att Mörbylångaslakteriet skulle ha slagit ut anläggningen i Gärsnäs. Jag är medveten om att det inte har kommit en enda fjäder, som statsrådet uttryckte det, från Mörbylångaslakteriet. Men vad som förvånar mig är att man gör denna statliga satsning när de redan befintliga slakterierna inte kan sysselsätta sina anställda och utnyttja produktionen till fullo. Jag framför därför återigen min fråga: Tror verkligen statsrådet att man kan öka konsumtionen av broiler bland människorna bara genom att ändra slakteriets förläggningsort? Jag tror det knappast, men det är intressant att få detta besked, eftersom problemet kvarstår. Statsrådet är säkerligen medveten om att det sedan de svårigheter som vi nu talar om började har varslats om permitteringar vid flera industrier i sydöstra Skåne. Det är en hårt trängd bygd, och människorna är intresserade av " att behålla sina jobb. Jag tror inte att de är övertygade om att de får det, om staten satsar i anläggningar på ett annat håll i just den bransch som sysselsätter dem. Det är så man skall se denna fråga. Konsekvensen av satsningen på slakteriet i Mörbylånga blir möjligen att hela Ivo Food får läggas ner, när det nya slakteriet kör i gång.
Herr talman! Lokaliseringspolitiska insatser måste alltid bedömas på lång sikt. Vi har haft svårigheter av tillfällig karaktär inom många branscher, men det har inte hindrat oss från att göra lokaliseringar inom stödområdet. Det har visat sig att svårigheterna så småningom har upphört och att vi har klarat oss väldigt bra. Det är inget unikt för den här branschen att man är inne i tillfälliga svårigheter. Jag sade att konsumtionsökningen var ungefär 10-procentig år efter år, men det är riktigt att den stoppade 1973 och 1974. Man har funnit förklaringar till det, men ingen inom branschen, ingen expert som vi har frågat, har någon annan uppfattning än att man på sikt kommer att få god användning för de här produkterna. Jag nämnde att konsumtionen har kommit upp till 4,5 kg per person och år i Sverige. Vi började med 1,5 kg år 1960. I England är de nu uppe i 8 kg per person och år, och i Amerikas förenta stater sätter de i sig 21 kg per person och år. Det är en utveckling som vi så småningom bör kunna förvänta oss här också. När vi gör en lokaliseringsinsats måste vi vägledas av hur branschen ser ut på sikt. Skall vi stoppa en lokalisering på grund av en svårighet för stunden, då kan vi stänga hela lokaliseringsbutiken.
Herr talman! Jag är medveten om att mycket kan bero på den subventionering av kött och fläsk som vi har i dag, men det är en annan fråga som vi får debattera vid ett annat tillfälle, herr statsråd. Det kan vara intressant att veta hur det går med detta i framtiden, kanske inte minst för broilerbranschen. Man skulle kanske också ha kunnat anlägga den här aspekten på problemet: Om regeringen önskar lokalisera någonting till Öland — och jag tror att det är behövligt och behjärtansvärt — varför inte satsa på någonting annat, som har bättre förutsättningar? Varför inte vänta med att satsa på ett broilerslakteri tills man har fått underlag från de experter som statsrådet åberopar? Det tycker jag vore en riktig bedömning. Kvar står problemet: Vad gör vi för de 125 som friställes i denna bransch fram tills den konsumtionsökning kommer som herr statsrådet hänvisar till? Och vad gör de människorna under den tiden, som kanske blir två tre år — vad vet jag? Skall de erbjudas att flytta till Mörbylånga för att plocka kycklingar där i stället för i Gärsnäs, då må jag säga att den statliga lokaliseringspolitiken verkligen har förvirrats ytterligare. Då är det nog så som herr statsrådet sade, då kan vi lägga ner den.
é Herr talman! Jäg hävdar bestämt att besvärligheterna vid detta namn Fredagen den givna broilerslakteri inte beror på den satsning vi har gjort på Öland. När 31 januari 1975 vi satsade på lokaliseringen dit var det många skäl som talade för att just ett broilerslakteri skulle komma till lokalerna i Mörbylånga. Den - Om säkerheten vid person som stod i spetsen för det hela är en utomordentligt skicklig posttransporter fackman inom området, och innan vi gav lokaliseringsstöd lät vi olika myndigheter yttra sig. Man sammanfattade det så, att på sikt är framtiden ljus för branschen, och det var därför vi lämnade lokaliseringsstödet. Oberoende av vad som har gjorts på Öland hade ju tydligen svårigheterna kommit i Gärsnäs, och det blir våra bekymmer. Vi skall se till att vi kan skapa sysselsättning i det området också, och det finns möjligheter för oss att utnyttja lokaliseringspolitiken även där, när det nu uppstår svårigheter. Men dessa beror som sagt var inte på Ölandsetableringen.
Herr talman! Jag skall inte förlänga den här debatten mycket till. Kvar står trots allt faktum, att även om inte friställningsvarslet i Gärsnäs är direkt orsakat av att man har byggt slakteriet i Mörbylånga, betyder ändå Mörbylångaslakteriet — med den konsumtion vi har i dag — en ytterligare överproduktion. Samtidigt måste det naturligtvis vara väldigt besvärande för de 130 som blir kvar i Gärsnäs. De måste ju känna det som om även deras jobb är hotade när ett nytt slakteri körs i gång, fastän man inte kan sysselsätta den personal som i dag finns i Gärsnäs. De 125 som nu blir friställda är säkerligen skickligt yrkesfolk i sin bransch, och jag tycker det är ledsamt om de nu får lov att flytta till Mörbylånga för att kunna utöva sitt yrke — flytta från sydöstra Skåne, som är en bygd med besvärligheter. Jag menar att satsningen på Mörbylånga borde ha kunnat göras på ett annat sätt. Det kostar svenska folket gemensamt — dvs. skattebetalarna - för mycket pengar, herr statsråd, att etablera ett företag i en bransch som inte har tillräcklig avsättning.

Herr talman! Herr Westberg i Ljusdal har frågat mig om jag - med anledning av inträffade händelser då post under transport försvunnit — ämnar vidta några åtgärder för att förbättra säkerheten vid posttransporter. Sedan postverket genom en särskild säkerhetsgrupp med representanter 13 för postverket och dess personalorganisationer, rikspolisstyrelsen och televerket gjort en översyn av samtliga säkerhetsföreskrifter — vad gäller såväl postlokalernas utformning och utrustning som värdetransporterna — har verket i slutet av förra året lämnat en redogörelse för sin planering vad gäller säkerhetsfrågorna. Av redogörelsen framgår bl.a. att postverket efter år 1968 successivt har byggt ut och förbättrat sin säkerhetsorganisation och även genomfört ett särskilt program för säkerhetsutbildning. Efter år 1968 har uppmärksamheten i fråga om säkerhetsåtgärder på transportområdet varit inriktad på att göra transporterna säkrare, att reducera den transporterade sedelmängden och att reducera antalet värdetransporter. Vad gäller de bilar som används vid transporterna finns en grundläggande säkerhetsplan, som bl.a. föreskriver hur sådana bilar skall vara utrustade och vilka biltyper som får användas. För sådana linjer där stora värdetransporter regelmässigt sker har utarbetats en s.k. förstärkt säkerhetsplan, enligt vilken viss specialutrustning samt möjligheter till eskort skall finnas. Särskilda instruktioner har utarbetats för den personal som handhar transporterna. I övrigt kan konstateras att större delen av penningtransporterna utförs med skottsäkra bilar och att rikspolisstyrelsen kommer att bygga ut sitt radionät med en särskild kanal för mobila radiostationer på ca 120 landsvägslinjer. Över postverkets redogörelse och förslag till vidare åtgärder har bl.a. rikspolisstyrelsen avgett yttrande. Styrelsen har kunnat konstatera att antalet överfall mot posttransporter hittills varit få. Vidare konstateras att postverket redan gjort stora insatser för att förbättra transportskyddet, men rikspolisstyrelsen understryker vikten av att planerna på ökad säkerhet i detta avseende fullföljs och att riksbanken i samband därmed medverkar till ett nytt system för sedelförsörjningen. Frågan bereds f. n. i kommunikationsdepartementet, och regeringen kan inom kort väntas ta ställning till de säkerhetsfrågor som berörs i redogörelsen.

Herr talman! Jag ber först att få tacka kommunikationsministern för det utförliga och positiva svar som han har lämnat. Det framgår att mycket gjorts för att öka säkerheten när det gäller posttransporter och att mycket är på gång, och det är intressant att konstatera detta. Verkligheten motsvarar dock inte alltid vad man har tänkt sig. Det är således en inträffad händelse och postverkets sätt att lösa transportproblemen som har gjort att jag har ställt frågan. Den händelse som jag i första hand tänker på inträffade förra veckan på vägen mellan Bollnäs och Söderhamn, då en kupp förövades mot en posttransport. Samtliga värdesäckar öppnades, och värden försvann. Det framgår av uppgifter i tidningarna att transporterna utlämnats på entreprenad till en transportfirma och att den ansvarige för transporten var en tillfälligt anställd 2S-åring, som t.o.m. saknade körkort. Detta — Nr 13 sistnämnda kan givetvis inte läggas postverket till last, men entrepre Fredagen den nören uppger att några som helst krav på viss kompetens beträffande 31 januari 1975 ansvarig för posttransport inte framförts från postverkets sida. Det stäm= = mer inte särskilt väl med följande mening i svaret: ”Särskilda instruk — Om säkerheten vid tioner har utarbetats för den personal som handhar transporterna.” posttransporter Med anledning av det inträffade kan det således ifrågasättas om systemet med entreprenadfirmor som ansvariga för posttransporter är en tillfredsställande lösning. Åtminstone borde det från postverkets sida ställas vissa krav i fråga om säkerheten vid dessa transporter, t.ex. att chauffören måste ha genomgått en viss utbildning. På personalhåll inom postverket frågar man sig hur det över huvud taget kan vara möjligt att personer utan postal utbildning kan få sköta transporter åt postverket. Av övriga postanställda krävs ordentlig utbildning och de utsätts för noggrann kontroll. Men när det gäller dessa viktiga transporter kan vem som helst komma i fråga. Detta anser man inte utan skäl vara fel och man vill helst att postverket svarar för transporterna. Att alla bilförare som svarar för postverkets transporter skall få genomgå en för dem särskilt anpassad utbildning anser man vara ett minimikrav. Min fråga är: Delar kommunikationsministern den mening som personalen givit uttryck för och som jag här har återgivit?
Herr talman! Av praktiska skäl är postverket hänvisat till att vid landsvägsbefordran av post i viss omfattning anlita entreprenörer. Med dessa träffas skriftliga avtal enligt vilka de förbinder sig att ansvara för postens säkra förvaring och befordran, att i allt iaktta postverkets säkerhetsföreskrifter samt att utrusta sina fordon på av verket föreskrivet sätt. Postverket gjorde för några år sedan en undersökning av hur entreprenörerna fullgör sina åtaganden och fann då att det genomgående skedde på ett mycket tillfredsställande sätt. Sedan dess har kraven på entreprenörerna ytterligare skärpts i samband med att olika säkerhetsåtgärder genomförts i förebyggande syfte. Jag kan inte närmare gå in på det exempel som herr Westberg i Ljusdal anförde — den händelse som inträffade för någon vecka sedan. Men låt mig i anslutning till det exemplet ändå säga att postverkets transportapparat är mycket omfattande. Varje dygn utförs omkring 7000 värdetransporter eller per år ca 2 miljoner värdetransporter i vårt land. Att ge alla dessa ett 100-procentigt skydd mot rån eller tillgrepp är ju varken praktiskt eller ekonomiskt möjligt. Emellertid har hittills rån eller rånförsök mot posttransporter varit ganska sällan förekommande. Jag tittade efter innan jag gick hit hur det har varit under de senaste fem åren. Under denna tid har transporter varit utsatta för rån eller rånförsök vid sammanlagt sju tillfällen: 1970 inget, 1971 två rån och ett försök, 1972 inget, 1973 ett rån och ett försök, 15 1974 ett rån. Det är naturligtvis sju för mycket under denna femårsperiod, men i betraktande av att det rör sig om ca 2 miljoner värdetransporter per år är ju siffran relativt sett låg.
Herr talman! Det är klart att det här kan vara ett exceptionellt fall, där en chaufför utan körkort och utan några som helst krav på utbildning eller instruktioner får fullgöra sådana viktiga uppdrag som att frakta värdepost. Men jag tror det är riktigt när den ansvarige entreprenören säger att postverket inte framfört något krav på att chauffören skulle ha någon särskild utbildning eller ställt några speciella fordringar på den som sköter dessa transporter. När vederbörande säger detta tror jag alltså det är riktigt, och det är det som jag tycker är helt otillfredsställande. Sedan fick jag veta att man av praktiska skäl är tvungen att använda entreprenadfirmor för de här uppgifterna. Är det alldeles självklart? Skulle inte postverkets egen personal kunna svara för transporterna? Då skulle ju både utbildningsoch säkerhetskraven kunna tillmötesgås på ett riktigt sätt.
Herr talman! Det är klart att man kunde tänka sig att genom ett beslut överföra alla dessa transporter till postverkets egen verksamhet. Jag tror emellertid att det vore helt fel. När man av praktiska skäl, som jag sade, kan använda entreprenörer ingår naturligtvis i det — vilket jag också framhöll i min replik nyss — att de skall iaktta postverkets säkerhetsföreskrifter. Jag har litet svårt att förstå vad det gör för skillnad om man använder postverkets egen personal eller entreprenörer, om båda utrustar sina fordon på samma sätt, tillämpar samma säkerhetsföreskrifter och över huvud taget utför transporterna likvärdigt. Då tycker jag i stället att det är både rättvist och praktiskt handlat att låta privata entreprenörer ta hand om den del av transporterna som postverket anser att dessa kan klara.

Herr talman! Jag delar uppfattningen att man kan använda entreprenadfirmor, om säkerhetsföreskrifterna är tillräckliga och om de följs. Men jag anser det också vara viktigt att de som svarar för dessa transporter har postal utbildning för uppgiften. Det sade kommunikationsministern ingenting om. Vad jag här återgav var personalens egen uppfattning om minimikraven i det fallet, och jag vill instämma i att en förutsättning bör vara att vederbörande har utbildning och får sådana instruktioner som gör dem lämpliga för den uppgift det här är fråga om. § 7 Om en professur i tillämpad klimatologi vid Umeå universitet Nr 13 Fredagen den Herr utbildningsministern ZACHRISSON erhöll ordet för att besvara 31 januari 1975 herr Nygrens i kammarens protokoll för den 14 januari intagna fråga, LL nr 16, och anförde: Om en professur i Herr talman! Herr Nygren har frågat mig hur jag bedömer förutsätt — tillämpad klimatoningarna för den av bl.a. de fem norrländska landstingen gjorda fram = logi vid Umeå ställningen om en professur i tillämpad klimatologi vid Umeå universitet. universitet Utbildningsdepartementet överlämnade hösten 1973 landstingens m.fl. framställning till universitetskanslersämbetet för beaktande i petitaarbetet. Ämbetet återkom till departementet i frågan i september 1974. Ämbetet överlämnade då drygt tjugo remissyttranden över framställningen, vilka över lag var positiva till en satsning på klimatologisk forskning, men en rad frågor, t.ex. lokaliseringsfrågan och frågan om forskningens närmare inriktning, måste klarläggas. Ämbetet tog inte ställning till framställningen utan anförde att vid avvägningen av förslag till högre tjänster utrymme inte funnits för förslag om professur i tillämpad klimatologi. Frågan om en insats på klimatologins område är med andra ord väckt och har fått visst gensvar. Jag avser inte för dagen att vidta några ytterligare åtgärder. Jag har dock under hand låtit överlämna remissyttrandena till universitetet i Umeå.

Herr talman! Klimatet spelar en mycket stor roll för Norrland och dess utvecklingsmöjligheter, för landsdelens näringsliv, för kommunikationerna och för de enskilda människorna. F. n. bedrivs forskning och undervisning i meteorologi i Stockholm och Uppsala. I den dryga hälft av vårt land som Norrland utgör har man mycket stora klimatiska variationer, jämfört med förhållandena i Sydoch Mellansverige, men däruppe finns ingen forskning och ingen undervisning i meteorologi. Det var mot den bakgrunden som de fem nordligaste landstingen tillsammans med ledande företrädare för näringslivet i Norrland uppvaktade utbildningsdepartementet och framförde önskemål om en professur i tilllämpad klimatologi vid Umeå universitet. Denna fråga är mycket angelägen för Norrland. En forskning i klimatologi vid Umeå universitet bör ses som en viktig del i samhällets regionalpolitiska satsningar. Remissvaren till universitetskanslersämbetet på den norrländska framställningen var, som statsrådet påpekade övervägande positiva. Det var egentligen bara ett av de drygt 20 svaren som vände tummen ned. Det var yttrandet från Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, SMHI som det allmänt kallas. Och det ställningstagandet var ingen överraskning. För att skingra den dimma som det remissvaret kan ha lagt ut vill jag understryka att de norrländska landstingen aldrig avsåg att till Umeå universitet föra över isprognosverksamheten och delar av väderlekstjänsten, som helt naturligt är SMHI:s uppgifter. Nej, professuren skulle svara för en mycket angelägen forskning och 17 möjliggöra en utbildning inom den klimatologiskt mycket intressanta hälft av vårt land som Norrland utgör. Men en professur i' tillämpad klimatologi är inte enbart en Norrlandsfråga. Klimatologin har i Sverige länge haft en undanskymd plats. Umeå skulle, om framställningen behandlas positivt i utbildningsdepartementet, få vårt lands första professur i klimatologi. Den skulle bli placerad inom den för sådan forskning mest intressanta delen av vårt land, inom ett område där klimatet spelar en avgörande roll för utvecklingen. Statsrådet säger nu att han inte för dagen avser att vidta några ytterligare åtgärder. Det kan jag förstå; frågan har ju nyligen prövats i budgetpropositionen. Men jag hoppas, herr statsråd, att detta inte skall uppfattas så att dörren har stängts. Statsrådet noterar i sitt svar att lokaliseringsfrågan och forskningens närmare inriktning måste klarläggas. Jag hoppas att statsrådet liksom jag önskar få dessa frågor klarlagda tills frågan kan bli föremål för en ny prövning.
Herr talman! Jag vill bara understryka att jag har översänt materialet till Umeå universitet. Jag anser att man nu där på eget initiativ skall pröva frågan i samråd med dem som är intresserade av forskningen i klimatologi. Men jag vill framhålla att den forskningen naturligtvis har ett samband med forskningen i meteorologi och att det enligt min mening är önskvärt att beakta detta samband, så att vi inte får en alltför stor spridning av forskningsresurserna på ett område där jag tror att det finns goda skäl att hålla ihop dem. Jag tycker också att det är viktigt att man i Umeå strävar efter att åstadkomma ett förslag som anknyter till den forskning som redan är etablerad i Umeå och på Nordkalotten.

Herr talman! Herr Ahlmark har frågat mig av vilka skäl regeringen underlåter att i budgetpropositionen föreslå medel till Sveriges Radio för nästa budgetår. Inom utbildningsdepartementet pågår beredning av vissa radiofrågor, bl.a. av utredningsförslag om införande av lokalradio. Jag räknar med att föreslå regeringen att till vårriksdagen lägga fram en särskild proposition i dessa frågor. För genomförandet av förslagen krävs medel ur radiofonden redan under nästa budgetår. Jag har ansett det vara motiverat att riksdagen i ett enda sammanhang får en redovisning av hur radiofonden belastas under budgetåret.

Herr talman! De här månaderna är en tid av allvarlig nedrustning för Sveriges Radio. Som en följd av illa skötta budgetförhandlingar från företagets sida förra året och en förbluffande kallsinnighet från regeringen ser vi nu hur programmens kvalitet sjunker och hur kulturklimatet i landet blir frostigare. Sveriges Radio har för det budgetår vi nu lever i inte alls fått täckning för löneökningar och automatiska prisstegringar. Och resultaten kan vi se i TV och höra på radio — de har gått ut över svenska folket i form av betydligt sämre program. Den sänkta kvaliteten gäller det som man i Sveriges Radios petita kallar för ”upplevelseskapande program i serieform”, alltså framför allt teater, barnoch ungdomsprogram. Unerhållning gjord här hemma har ersatts med inköp från utlandet som blir billigare. Utlandsbevakningen vad gäller nyheter har minskat. På t.ex. ljudradion har antalet radioteaterföreställningar minskat med 50 per år sedan 1971/72. Musikradion har dragit ner engagemangen av utomstående dirigenter och solister. Allt det här har framför allt gått ut över dem som inte är fast anställda: frilansar av olika slag, skådespelare, musiker, manusförfattare, fria filmare och många andra grupper, för vilka Sveriges Radio spelar en central roll. Det är klart att regeringen har varit medveten om de här följderna av sin politik. Men man vet att många människors befogade missnöje med enstaka program eller programserier gör det opinionsmässigt möjligt att skära ned på Sveriges Radio. Själv tycker jag att det är en felaktig politik. Man skall inte reagera mot övertramp i vissa program genom att helt allmänt göra Sveriges Radio fattigare. Det slår mot dem som är oskyldiga, och det drabbar framför allt den svenska allmänheten. För första gången på åratal har regeringen nu vägrat att i budgetpropositionen i januari anvisa pengar för Sveriges Radio nästa budgetår. Det skäl som statsrådet ger för det i sitt svar — som jag tackar för — är ohållbart. Lokalradions uppbyggnad får inte förhindra radio-TV att långsiktigt planera sin vanliga verksamhet. Men jag vill ändå utgå från en sak som borde vara självklar. Att med kort varsel nästa månad tvinga Sveriges Radio att ytterligare skära ner sin verksamhet — med minskade sändningstider och avskedande av fast personal som följd — är väl ändå otänkbart? Kan utbildningsministern lova oss att hans proposition inte innebär någon ytterligare nedrustning av Sveriges Radios resurser? Vill herr Zachrisson i stället ge oss besked: Tänker han se till att Sveriges Radion får återgå till sin tidigare ekonomiska nivå, som förhoppningsvis bör leda till bättre program?
Herr talman! Frågan var inte ställd så att den ger oss anledning att diskutera Sveriges Radios situation för innevarande år. Jag har bara ett behov av att upprepa vad jag haft möjlighet att säga i kammaren vid ett tidigare tillfälle, nämligen att Sveriges Radio under innevarande bud getår, till skillnad från tidigare år då SR uppburit en 6-procentig ökning av sin budget, har fått en 11-procentig ökning av budgeten. Hur man kan betrakta det som en nedskärning att från ett år till ett annat öka budgeten från 6 till 11 96 har ännu inte någon lyckats förklara för mig. Med det frågan egentligen gäller — Sveriges Radios anslag för kommande budgetår — förhåller det sig så att förslaget om lokalradion kräver en samplanering av budgeten med Sveriges Radio. Herr Ahlmark underskattar betydligt öppenheten i kontakterna mellan Sveriges Radio och kanslihuset.

Herr talman! Jag tror tvärtom att man ofta överskattar kontakterna mellan Sveriges Radio och kanslihuset. Jag har en känsla av att det är personalkombinationen Nordenskiöld och Zachrisson som bl.a. lett till svårigheterna för Sveriges Radio just nu. Det är sant att budgeten ökats med ett antal procent, men det viktiga är väl förhållandet mellan denna ökning och de automatiska utgiftsstegringarna. Sveriges Radio har haft automatiska kostnadsökningar på 14 96 det senaste året. Då har man år efter år de senaste två tre åren fått en sänkning av de reella resurserna som gått ut över programmens kvalitet. Utbildningsministern förnekar nedrustningen. Han borde läsa en utmärkt artikel av Rolf Rembe i Teaterförbundet, införd i Dagens Nyheter den 17 januari 1975. Rembe beskriver situationen i Sveriges Radio så här: ”Frilansar av alla sorter stängs av. Teaterförbundets arbetslöshetssiffror har fördubblats på ett år. Nyproduktionen av program sjunker, repriserna ökar. Idétillflödet minskar, depression och bitterhet sprider sig hos den alltmer resurslösa fasta personalen.” ”——- en kulturell nedrustning utan motstycke på decennier. Var finns motiven?” Och Rembe beskriver uppvaktningar hos herr Zachrisson från Sveriges Radios personal och organisationer för kulturarbetare: ”Dövare öron har nog ingen talat för.” Det är alltså herr Zachrissons öron som Rembe beskriver. Förnekar utbildningsministern den här nerskärningen som Rolf Rembe vittnar om? Tror han att Sveriges Radio genomför den av elakhet utan att vara tvungen? Inser inte utbildningsministern att om man skär ner de reella resurserna så sjunker också programmens kvalitet?

Herr talman! Fröken Rogestam har frågat mig när jag avser tillsätta den allsidiga och förutsättningslösa utredning av det studiesociala systemet som vårriksdagen 1974 beslutat om. Vid riksdagens behandling av 1974 års studiesociala proposition anförde socialförsäkringsutskottet att det studiesociala systemet borde göras till föremål för en allsidig och förutsättningslös utredning. Vilka frågor som borde omfattas av utredningen ansåg utskottet det vara för tidigt att ta definitiv ställning till då eftersom förslagen från kommittén för studiestöd åt vuxna i hög grad skulle komma att påverka utformningen av studiemedelssystemet i stort. Jag avser att i början av mars 1975 föreslå regeringen att lägga fram en proposition i vilken bl.a. förslagen från SVUX kommer att behandlas. Jag ser det som naturligt att först därefter ta upp frågan om en utredning för översyn av det studiesociala systemet.
Herr talman! Jag får tacka statsrådet för svaret på min fråga. Vid behandlingen av ärendet uttalade utskottet i betänkandet att det nu var dags att göra en allsidig och förutsättningslös utredning av det studiesociala systemet. Utskottet pekade också på vissa frågor som borde tas med vid översynen, t.ex. make-maka-prövningen, maximibeloppets storlek och utformningen av sjukförsäkringen. Men samtidigt sade utskottet att man inte helt ville binda sig för vilka frågor som skulle ingå förrän förslaget från SVUX hade framlagts. När SVUX tidigt under hösten 1974 lade fram sitt förslag stod det dock klart att detta endast mycket marginellt berörde själva studiemedelssystemet. Den begärda utredningen tillsattes emellertid inte, och inte heller i budgetpropositionen sägs det någonting om en kommande utredning. Det var detta som föranledde min fråga. Beskedet i dag att utredningen skall tillsättas först i slutet av våren tycker jag är beklagligt. Så som jag och flera med mig tolkade utskottets skrivning var ett så långt dröjsmål inte avsett. De punkter som utskottet speciellt pekade på och som jag tidigare nämnde fanns med redan i uppdraget till 1968 års studiemedelsutredning. Det har alltså gått åtskilliga år utan att frågorna har fått en för de studerande positiv lösning. Studiemedelssystemet är komplicerat, och det är väsentligt att så snart som möjligt få fram ett enklare och begripligare system för tilldelning och återbetalning och att få en sjukförsäkring som ger samtliga studerande ett skydd. Dessutom bör vi få ett system som tar hänsyn till dagens och morgondagens arbetsmarknad på ett annat sätt än vad det nuvarande systemet gör, så att den stora grupp ungdomar som i dag har möjlighet att utnyttja studiemedel men som inte gör det tar den chansen. Att lösa de här frågorna kommer emellertid att bli besvärligt, och därför tror jag det är väsentligt att utredningsarbetet kommer i gång fortast möjligt. Jag beklagar därför att statsrådets besked i dag innebär att det dröjer ytterligare några månader innan den här viktiga utredningen kan börja arbeta.
Herr talman! Det är helt enkelt så att både förslaget från SVUX och en hel del av de remissyttranden över det förslaget som vi har fått in gör det angeläget för oss att i samband med propositionen pröva också det andra studiesociala systemet och de konsekvenser som en sammankoppling av de båda systemen kan få. Jag tror också det är bra att riksdagen får en möjlighet att se på det här sambandet. Jag delar fröken Rogestams uppfattning att det är önskvärt att snabbt få fram ett enklare studiesocialt system än det vi har i dag. Men jag vill gärna framhålla att vi ändå under de senare åren har lyckats att på vitala punkter göra förbättringar inom det nuvarande systemets ram. Jag är också övertygad om att med den effektivitet som parlamentariker och utredare ju i allmänhet visar skall det inte behöva dröja alltför länge efter det att SVUX-propositionen är behandlad innan vi får möjlighet att se över det andra systemet.

Herr talman! Herr Stridsman har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta för att snabbt skapa nya arbetstillfällen som kan stoppa den kraftiga utflyttningen från Övertorneå och Pajala kommuner. Regeringen är väl medveten om det svåra sysselsättningsläget i Övertorneå och Pajala. Problemen i Tornedalskommunerna har fortlöpande varit föremål för uppmärksamhet. En rad åtgärder har satts in för att trygga sysselsättningen och bryta den negativa befolkningsutvecklingen. Regeringen har sålunda gjort stora ansträngningar för att förmå industriföretag att etablera sig i Tornedalen. Vi har varit beredda att ge regionalpolitiskt stöd med betydande belopp vid sådana etableringar. Hittills är det tre företag i Pajala och fyra företag i Övertorneå som har fått lokaliseringsstöd. Resultaten är alltså begränsade, och jag måste tyvärr konstatera att de långtgående möjligheterna till statligt stöd inte har mötts av tillräckligt intresse från näringslivets sida. Ansvaret för sysselsättningen i Övertorneå och Pajala har därför i stor utsträckning fallit på arbetsmarknadsmyndigheterna. Hela den arsenal av åtgärder som arbetsmarknadsverket förfogar över har satts in för att ge de arbetslösa en meningsfull sysselsättning och en tryggad utkomst. F. n. sysselsätts sålunda ca 110 personer i industriella beredskapsar beten i de båda kommunerna. I andra beredskapsarbeten sysselsattes i medeltal 485 personer under år 1974. Både Övertorneå och Pajala tillhör de elva kommuner som under innevarande budgetår har fått statsbidrag för intensifierad kommunal sysselsättningsplanering. Arbetsmarknadspolitiken spelar alltså en viktig roll i Tornedalskommunerna. Huvuduppgiften måste emellertid vara att få till stånd en sådan expansion av kommunernas näringsliv att människorna kan erbjudas en varaktig sysselsättning. Det var med detta syfte som jag för en tid sedan tillsatte en särskild arbetsgrupp med uppgift att lägga fram konkreta förslag för att stärka sysselsättningen i området. Enligt vad jag har erfarit har arbetsgruppen antagit ett handlingsprogram som bl.a. innefattar kontakter med statliga och privata industriföretag för att få till stånd nyetableringar i Tornedalskommunerna. Jag vill att dessa kontakter skall leda till positiva resultat. Vad slutligen angår den av herr Stridsman berörda frågan om brytning av Kaunisvaaramalmen vill jag erinra om att industriministern i ett interpellationssvar den 28 november 1974 meddelade att LKAB f.n. studerar exploateringsmöjligheterna. Resultatet beräknas föreligga under sommaren i år.